Kammaren övergår nu till att debattera justitieutskottets betänkande 30 om anslag till åklagarväsendet. I fråga om detta betänkande hålls gemensam överläggning för punkterna 1 och 2.

Herr talman! I konstitutionsutskottets betänkande 1984/85:32 behandlas två propositioner med anknytning till svenska kyrkan. Först gäller det vissa klarlägganden om svenska kyrkans centralstyrelses ställning. Omedelbart efter det att kyrkomötesreformen trätt i kraft uppkom tolkningsdiskussioner om centralstyrelsens ställning. Var centralstyrelsen ett organ under regeringen, eller var den ett organ under kyrkomötet? Genom de beslut som riksdagen kommer att fatta i dag och vid nästkommande riksmöte torde denna diskussion vara avklarad, och svenska kyrkans centralstyrelse blir i fortsättningen en myndighet under kyrkomötet.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 Skälen härtill framgår dels av vår motion, dels av reservationen. Jag vill här ge en bakgrund och några kommentarer. När riksdagen år 1982 fattade beslut om det nya kyrkomötet innebar det en genomgripande förändring av tidigare gällande regler. Kyrkomötets uppdelning på representanter för lekmän och präster samt alla biskopar som självskrivna ledamöter avskaffades. Kyrkomötet fick en demokratisering, det blev en sammansättning där inte olika representanter hade givna platser. Kyrkomötesombudens antal ökades också väsentligt i förhållande till tidigare. Det nya kyrkomötet består, såsom uttalades vid det aktuella tillfället, av valda ombud för svenska kyrkan. För att få dessa representanter valda tillämpas en indirekt valmetod där svenska kyrkans församlingar genom val av elektorer utövar inflytande på kyrkomötets sammansättning. Det ges garanti för att olika meningsriktningar kan komma till uttryck. Efter det att dessa regler om val till kyrkomöte tillämpats första gången framfördes från vissa håll kritik mot reglerna. Den riktade sig framför allt mot att tiden var knapp och att valproceduren var omständlig. Att en sådan kritik kom fram är i sig inte underligt. Förberedelsetiden var vid det tillfället knapp, eftersom riksdagsbeslutet kom sent och författningsutgivningen måste avvaktas samt de valda elektorsförsamlingarna blev mycket större än vad de varit vid tidigare valtillfällen. Kritiken mot den knappt tilltagna tiden faller vid kommande val, eftersom deti det förslag vi nu behandlar föreslås att kyrkomötet flyttas till hösten. Det blir alltså betydligt längre tid för förberedelse av valen. Vi godtar från centerns sida flyttningen av kyrkomötet från våren till hösten enligt propositionens förslag. Också kyrkomötet har gjort framställning om detta. Däremot finner vi inte skäl att godta förslaget om ändrade regler för valen till kyrkomötet. Gällande regler grundar sig på församlingarnas ansvar för och medverkan i valprocessen. Det är grunden för att kyrkomötet representerar hela svenska kyrkan. Det föreliggande förslaget innebär att grunden för val av elektorer som väljer kyrkomötesombud flyttas från församlingarna till pastoraten och i vissa fall till ekonomiska samfälligheter.

Det förslaget innebär, om det går igenom, att man delar upp ansvaret mer uttalat i framtiden. Församlingen kommer att få ansvar för församlingsverksamhet, gudstjänstliv, evangelisationsarbete, diakoni och undervisning, medan man för över tyngre ekonomiska, förvaltningsmässiga och administrativa frågor till pastoraten. Pastoraten får än mer uttalat ansvar för administrativa och ekonomiska frågor. Att då också lägga grunden för valen av kyrkomötesombud på pastoraten innebär enligt vår uppfattning ett dåligt underlag för församlingarnas ansvar och medverkan i valen. Ett annat argument som framförts mot reglerna är att representativiteten varit dålig. Om man studerar sammansättningen vid det kyrkomöte som har verkat under den gångna valperioden, kan man dock inte finna brister i representativiteten. Vad är det som har inneburit en övereller underrepresentation för den ena eller andra typen av församling? Jag skulle gärna redan nu vilja ställa den frågan till Wivi-Anne Cederqvist, som kommer att framföra majoritetens argument. På vilket sätt har, enligt Wivi-Anne Cederqvist, nuvarande regler lett till en sned representation i kyrkomötets sammansättning? Vilka punkter gäller denna kritik? Ytterligare en anledning till att vi nu motsätter oss de föreslagna förändringarna är att vi anser att denna typ av förändringar i valsystemet bör prövas vid ett tillfälle då de kan vägas mot andra förändringar i de kyrkliga valen. Sådana förändringar kan t.ex. följa av folkstyrelsekommitténs arbete. Redan inför kyrkomötesreformen diskuterades exempelvis frågan om direktval. Vi menar att de i propositionen föreslagna förändringarna är av den digniteten att de bör prövas tillsammans med folkstyrelsekommitténs förslag — och i samband med att det görs en utvärdering av 1982 års kyrkomötesreform. Att en sådan utvärdering skall komma till stånd uttalade konstitutionsutskottet redan när vi lade fram förslaget för riksdagen. Majoriteten i 1985 års kyrkomöte har tillstyrkt propositionens förslag. Men det gjordes vid kyrkomötet också en rad invändningar. Det framfördes även alternativa förslag, som inte har bemötts av kyrkomötets majoritet och som därigenom inte har prövats. Det finns ytterligare synpunkter på denna fråga som inte har kommenterats i propositionen eller av utskottsmajoriteten. Det är de synpunkter som har framförts av kyrkomötets läronämnd. Kyrkomötets läronämnd säger sig slå vakt om församlingarnas roll i valsystemet när det gäller kyrkomötesval, men kan godta förslag till förändringar så länge församlingarna utgör den primära grunden för valsystemet. Läronämnden menar också att det befintliga förslaget till överflyttning från församlingar till ekonomiska samfälligheter är förkastligt. Då har man kommit till den yttersta gränsen för ett organ som behandlar ekonomiska och administrativa frågor. Inte heller denna synpunkt har beaktats i propositionen eller i majoritetsförslaget. Jag vill i detta sammanhang fråga Wivi-Anne Cederqvist: Varför är det så bråttom med att avgöra denna fråga just nu? Varför kan vi inte avvakta folkstyrelsekommitténs förslag, eventuella andra förslag till förändringar av valsystemet när det gäller kyrkliga val som kan följa av det arbete som bedrivs i 1982 års kyrkokommitté eller den utvärdering av kyrkomötesreformen som riksdagen har beställt? Jag vill med det anförda, herr talman, yrka bifall till reservationen nr 1 i utskottsbetänkandet. Centern har avgivit också en andra reservation, som behandlar frågan om mandatfördelningen vid val till kyrkomötet och antalet kyrkomötesombud för Visby stift. Också denna fråga har varit föremål för kyrkomötets behandling. En enig centralstyrelse och ett enigt kyrkomöte har gjort en framställning om att antalet ombud för Visby stift skall ökas till tre. Eller rättare sagt: Grunden för antalet ombud ändras så, att minimiantalet ombud som ett stift skall välja blir tre. Det får den effekten att antalet ombud för Visby ökar med ett. Man har alltså gjort den inomkyrkliga fördelningen att antalet ombud för ett stift ökar. Det går ut över ett annat stift. Men detta har kunnat bestämmas i full enighet på kyrkomötet. Till detta kan man också lägga ytterligare ett förslag som är framställt av kyrkomötet, nämligen förslaget om biskoparnas ställning. Om biskoparna skulle bli ledamöter av kyrkomötet innebär det att man är tillbaka till den ordning som tidigare gällde för Visby stift. Jag tycker att det är precis tvärtom med dessa två förslag. Beträffande detta lägger regeringen inte fram något förslag över huvud taget och kommenterar inte heller frågan om ytterligare representation för Visby stift. Regeringen motiverar detta med att det här är en fråga som bör anstå i avvaktan på den övergripande utvärderingen av kyrkomötesreformen. Jag anser att detta är motsatta förhållanden. Frågan om representationen för Visby stift är en fråga som man inte behöver avvakta en utvärdering av. Däremot borde man beträffande den mer övergripande frågan om kyrkomötesvalen ha avvaktat en utvärdering. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall också till reservation 2.

Herr talman! I detta betänkande behandlas två propositioner. I proposition 169 föreslår man vissa ändringar av reglerna om val till kyrkomötet i syfte att förenkla valförfarandet och förbättra kyrkomötets representativitet. Förutom en del ändringar i valtekniskt hänseende innebär förslaget nya regler i fråga om beräkningen av antalet elektorer i valdistrikten. Förslaget innebär också att elektorer i sådana valdistrikt som består av två eller flera församlingar inte längre utses av särskilda delegerade. I regel utses elektorerna i stället av pastoratens beslutande organ. Det innebär också en ändrad valkretsindelning såvitt gäller Härnösands och Luleå stift. Kyrkomötets årliga sammanträden flyttas, som Bengt Kindbom sade, från mars till augusti, och beräkningsgrunden för hur antalet ledamöter i församlingsdelegerade i Stockholms kyrkliga samfälligheter skall bestämmas ändras. De här lagändringarna — lagen om kyrkomötet och lagen om församlingar och kyrkliga samfälligheter — föreslås träda i kraft den 1 oktober 1985. Utskottet tillstyrker propositionen i samtliga delar. I proposition 165 föreslår man vissa ändringar i lagen om svenska kyrkan och i lagen om kyrkomötet. Dessa ändringar kompletterar förslaget till grundlagsändringar om svenska kyrkans centralstyrelses rättsliga ställning. Ändringarna innebär att svenska kyrkans centralstyrelse får ställning som förvaltningsmyndighet under kyrkomötet. Man kommer då till rätta med det problem som man haft, och som Bengt Kindbom har beskrivit tidigare. Centralstyrelsen skall själv få tillsätta tjänster hos styrelsen, och en ny myndighet under kyrkomötet inrättas, kyrkomötets besvärsnämnd. Dessa lagändringar föreslås träda i kraft den 1 juli 1986. När det gäller reservation 1 vill jag säga till Bengt Kindbom att frågan om direkta val till kyrkomötet hör till de frågor som kommer att behandlas av folkstyrelsekommittén. Bengt Kindbom undrade varför det är så bråttom med förslagen i denna proposition. Om man kan förenkla och förbättra den nuvarande ordningen så gör man det, och det är precis det som sker i väntan på folkstyrelsekommitténs arbete. Beträffande reservation 2, som gäller mandatfördelningen vid val till kyrkomötet, delar utskottet statsrådets bedömning att man bör avvakta en övergripande utvärdering av kyrkomötesreformen. Det har hittills varit för tidigt att göra detta. Kyrkomötets representativitet kommer senare att tas upp i debatten av min partikollega Torgny Larsson. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter och avslag på reservationerna.
Herr talman! Eftersom Wivi-Anne Cederqvist överlät till nästa talare att svara på min fråga får jag återkomma till den senare. Jag är väl medveten om att folkstyrelsekommittén skall lägga fram ett förslag. En av våra motiveringar för reservationen är ju att man bör avvakta de totala förändringar som kan komma i fråga om de kyrkliga valen och inte nu stanna för en dellösning. Det var ändå ett vagt svar jag fick på frågan varför det är så bråttom, att det gäller en förenkling för valförrättarna, för domkapitlen ute i stiften. Det är de som har haft problem — de har fått dra ihop folk i större mängd än tidigare. Jag fick ingen kommentar till den grundläggande frågan, nämligen om församlingarnas relation till kyrkomötet och förhållandet när det gäller val till kyrkomötet. Frågan om snedrepresentation fick jag inget svar på. Jag får väl avvakta det, men jag konstaterar att när det gäller min grundläggande fråga — basen för kyrkomötet, synen på församlingarnas medverkan — så har Wivi-Anne Cederqvist inga kommentarer till majoritetens ställningstagande.
Herr talman! Jag anser att Bengt Kindboms motion har blivit tillgodosedd i och med att folkstyrelsekommittén kommer att behandla frågan. Jag är något förvånad över reservationen i denna del.
Herr talman! Svaret på frågan kan ju inte vara att folkstyrelsekommittén behandlar den. Folkstyrelsekommittén behandlar ju det som kunde vara ett alternativ till den nuvarande ordningen. Det har ingen betydelse i den fråga som vi har kritiserat, nämligen att man flyttar valen bort från församlingarna och över till pastoraten.

Herr talman! I likhet med kyrkomötet och regeringen föreslog, som redan sagts, utskottet en ändring av reglerna om val till kyrkomöte. Det är så, som också har antytts, att det nuvarande systemet med indirekta val tillkom 1982, då Karl Boo var kyrkominister. Det systemet gynnar mycket kraftigt de små församlingarna på de storas bekostnad. Alla förstår ju att ett system med indirekta val inte går att konstruera så att det skapar en millimeterrättvisa. Ett införande av direkta val är bl.a. beroende av hur det går med folkstyrelsekommitténs arbete. Det kan väl tyckas som om denna fråga är av relativt begränsad omfattning, men vad vi här ser är ett mönster, ett mönster som går igen hos centerpartiet, att skaffa sig fler mandat och större inflytande än vad partiet är berättigat till, om man går efter principen alla rösters lika värde. Vi vet hur det är i det kommande riksdagsvalet. Där skall centern med hjälp av KDS skaffa sig extra mandat, som, om rättvisan skulle råda, egentligen skulle gå till de andra partierna. I valet till kyrkomöte vill man genom att bevara nuvarande orättvisa system gynna de små församlingarna, som ju i regel ligger på landsbygden i områden där centerpartiet har sina starkaste fästen. Eftersom jag sett att Bengt Kindbom motionerat i frågan har jag roat mig med att se efter hur detta system slår i hans eget hemkontrakt, Billings kontrakt i området kring Skövde. I det kontraktet bor ungefär 42 000 kyrkomedlemmar. Av dem bor ca 26 600 i Skövde och 15 800 i de 26 församlingarna runt om denna stad. Man skulle således kunna tro att Skövde, som har större befolkning och fler kyrkomedlemmar, skulle få skicka fler elektorer till kyrkomötesvalet än resten av kontraktet. Men så är det inte alls. Skövde pastorat med ungefär 63 96 av kontraktets kyrkomedlemmar får utse 9 elektorer, medan övriga 37 9 får utse 17 elektorer — således nästan dubbelt så många. Det är så det här systemet slår. Trots en avsevärt mindre befolkning och därmed ett mindre medlemsantal får alltså människorna från den omgivande bygden utse nästan dubbelt så många elektorer som människorna inne i Skövde får utse. Jag skulle kunna ge en mängd exempel — hämtade alltifrån Skåne och, tror jag, nästan upp till Norrbotten — som visar på liknande effekter. Jag betonar ännu en gång att det är omöjligt att skapa millimeterrättvisa. Men då man har diskuterat och förhandlat om förändringar har det visat sig att centerpartiet inte har velat vara med, medan de övriga partierna varit villiga att skapa en något förbättrad representativitet. Ytterst handlar det ju egentligen om vilken syn vi skall ha på människorna — om vi vill verka för alla människors lika värde, för att alla röster skall väga lika mycket. Herr talman! Om man vill uppnå ett ökat inflytande med sina idéer, finns det en respektabel och god väg att gå. Det gäller nämligen att försöka övertyga människor om att de idéer man har är de rätta och inte att utnyttja olika möjligheter i författningen. Det gäller såväl val till riksdagen som val till kyrkomöte. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan på alla punkter.
Herr talman! Nu blev debatten litet intressantare. Här får vi klara belägg för de ståndpunkter som egentligen ligger bakom detta resonemang. Det är alltså inte representativiteten för svenska kyrkans församlingar, för kyrkfolket och för den lokala basen som är det framträdande utan det är jämförelsen beträffande partiernas representation i övrigt, vilket nu också framhålls. Om det hade varit meningen att kyrkomötet skulle motsvara sammansättningen i Sveriges riksdag eller i den svenska valmanskåren, hade den saken kunnat ordnas på ett annat sätt. Det skulle kanske inte ens ha behövts ett särskilt kyrkomöte. Ett argument som Torgny Larsson anförde var att de små församlingarna mycket kraftigt gynnas i detta sammanhang. Men min fråga till Wivi-Anne Cederqvist var ju: På vilket sätt återspeglas detta i sammansättningen av kyrkomötet? Jag frågar alltså på vilket sätt den här representativiteten är sned? Ett av argumenten beträffande snedfördelningen var ju att centern hade för många representanter i kyrkomötet. Det kan möjligen inte förespegla någon att detta hänger samman med den grund som partiet står på när det gäller kyrkofrågorna. Jag menar således att det inte finns någonting som speglar den bild av de små församlingarnas representation som Torgny Larsson vill göra gällande. Han nämner Billings kontrakt, och det tycker jag är ett mycket belysande exempel på att resonemanget inte stämmer. Det råkar nämligen vara så, att 4 av de 15 kyrkomötesombuden i Skara stift kommer från Billings kontrakt. 2 av dessa kyrkomötesombud representerar två Skövde pastorat och 2 de 26 församlingarna runt omkring. Balansen blir då ganska bra. Det är bara det att Billings kontrakt totalt sett är kraftigt överrepresenterat i Skara stift. Detta belyser på ett strålande sätt att små eller stora församlingar inte kan tas till utgångspunkt för att diskutera representativiteten på detta vis. Jag är övertygad om att elektorsförsamlingarna vid valen i stiften väljer de ombud som de vill ha i kyrkomötet. Det kan finnas anledning att påpeka att 1982 års kyrkokommitté i rapporten Församlingar i samverkan erkänner de små församlingarnas roll. Det sätts ingen nedre gräns för en liten församling. Den skall fungera så länge det över huvud taget finns förutsättningar för den uppgift som är given församlingen, nämligen ansvar för gudstjänstlivet, evangelisationsarbetet, diakonin och undervisningen m.m. Däremot sägs det att de allra största församlingarna inte fungerar som församlingar. Religionssociologerna talar om högst 5 000, men kyrkokommittén har varit litet försiktigare och valt 10 000-12 000 som en övre gräns för en församling. Det är att springa händelserna i förväg, framför allt med motiveringen att det är partigrupperingar som är avgörande för representationen i kyrkomötet, att inte vänta på den utvärdering som riksdagen har beställt.

Herr talman! Jag noterar med intresse att Bengt Kindbom inte svarar på själva grundfrågan om representativiteten. Jag förstår att han framför allt vill bygga sitt resonemang på församlingarna, medan jag anser att vi måste bygga på människorna som bor och verkar i församlingarna. Människor som bor, verkar och är aktiva i stora församlingar måste vara lika mycket värda som människor i de små. Vare sig man bor i Skövde eller i Häggum, som Bengt Kindbom, måste rösterna så långt det är möjligt vara värda lika mycket. Bengt Kindbom talar sedan om en helt annan sak, nämligen om de små församlingarnas roll, hur värdefullt det är med små församlingar. Det är en helt annan fråga, där jag till stor del säkert delar hans uppfattning. Det nuvarande systemet med indirekta val till kyrkomötet innebär att en röst i en liten församling väger ungefär tre gånger så mycket som en röst i en stor församling. Jag vill ställa en fråga till Bengt Kindbom: Tänk om det var tvärtom, att en röst i en stor församling vägde tre gånger så mycket som en röst i en liten församling! Hur skulle Bengt Kindbom och hans meningsfränder se på det?
Herr talman! När det gäller representativiteten säger Torgny Larsson att den skall bygga på människorna. I detta sammanhang kan man naturligtvis ha olika utgångspunkter, vilket också noterades i debatten inför kyrkomötet. Man kan t.ex. ta hänsyn till den gudstjänstfirande församlingen eller aktiviteten i församlingslivet i övrigt. Jag anser inte att det finns någon grund för att säga att de små församlingarna är så kolossalt överrepresenterade, om vi ser på svenska kyrkans församlingsverksamhet såsom den redovisas i statistik och på annat sätt. Det är nu inte det vi diskuterar, utan vi har befolkningstal och röstetal att utgå från. Torgny Larsson sade själv att ett indirekt valsystem innebär vissa avsteg från millimeterrättvisan. Det kan jag också hålla med om. Men om man nu säger att förhållandet är 1 på 3, skulle man ju gå längre. Varför skall man nöja sig med det, och inte ta steget fullt ut? Det är ju fortfarande fråga om en överrepresentation för de stora församlingarna. Jag tycker att detta är att dribbla sig ur den här debatten och försöka komma bort från att det är församlingarnas ansvar för och medverkan i de här valen som utgör grunden för att kyrkomötet representerar hela svenska kyrkan.
Herr talman! Jag fick inget svar av Bengt Kindbom på min fråga. Jag vill bara konstatera att alla övriga partier som har medverkat i detta arbete delar uppfattningen, att även om det inte går att skapa en fullständig representativitet, så får vi ändå försöka gå en bit på vägen. Men det vill tydligen inte centerpartiet medverka till.

Herr talman!

Dessutom har dagspressen också en viktig uppgift i att sprida underhållning och förströelse samt uttrycka och förmedla sociala kontakter. På detta sätt inleds vänsterpartiet kommunisternas motion 2991 med anledning av regeringens proposition 1984/85:138 om radiooch kassettidningar. Vi vill med den här inledningen naturligtvis understryka betydelsen av att ha tillgång till dagstidningar. Alla vi seende vet vilken roll dagspressen har för oss i vårt dagliga liv. Vi konstaterar i motionen att de medborgare som inte kan läsa skriven information, det gäller t.ex. synskadade, utestängs från dagspressen på precis samma sätt som de utestängs från så mycket annat men att det i dag finns metoder för att göra dagstidningarna tillgängliga också för synskadade. Vi konstaterar vidare att de kassettidningar som finns helt klart fyller en mycket viktig social och kommunikativ funktion och att informationssituationen och samhällsförankringen väsentligt breddas och förstärks genom dagstidningar på kassett, vilket innebär att synskadades delaktighet i samhällslivet på detta sätt blir betydligt större. Bristen i den proposition som nu föreligger från regeringen är att den inte tar hänsyn till de berättigade krav och önskemål som kommit från de synskadade om att de, på samma sätt som seende, skall ha rätt att själva välja vilken tidning de önskar läsa. I propositionen föreslås nu stöd till en ny typ av talutgåva som skall ges ut gemensamt av två eller flera dagstidningar i samverkan. Den här talutgåvan skall till hälften innehålla unikt, förlagetroget material —som det heter —ur en enda dagstidning och till hälften innehålla en sammanställning av material ur två eller flera dagstidningar. Det innebär att det kommer att göras specialutgåvor av dagstidningar just för synskadade, något som vi i motionen framhåller kan vara frestande ur ekonomisk synvinkel men som klart strider mot medborgarnas grundläggande rättigheter. Fördelningsekonomiska hinder får inte läggas i vägen för grundläggande jämlikhetskrav, som det i det här fallet är fråga om. Den svenska grundlagen ger som bekant alla människor rätt till informationsoch yttrandefrihet. Den rättigheten måste också gälla för synskadade. Det måste vara statsmakternas mål att alla medborgare oavsett handikapp skall ha samma grundläggande rättigheter, och vi politiker får inte medverka till att eftersatta gruppers situation blir sämre än nödvändigt. Att skapa särskilda, artificiella tidningar för de synskadade är enligt vår mening att direkt motverka strävandena mot jämlikhet. Därför måste alla tidningar, som söker statligt stöd för att kunna ge ut talutgåvor, också kunna få det. Genom att ändra anslaget från reservationsanslag till förslagsanslag möjliggörs detta, och vi har därför föreslagit det i vår motion. Vi avvisar därmed också att man prövar speciella varianter av talutgåvor, som inte motsvaras av en specifik tryckt förlaga. Utprovningen av ny teknik är intressant, och den ställer vi oss naturligtvis positiva till. Den bör även fortsättningsvis prövas. Men detta får inte gå ut över utgivningen av kassettidningar med de metoder vi har i dag. Därför understryker vi i motionen att medel för inköp av teknisk utrustning inte skall belasta anslaget utan tas från taltidningskommitténs reserverade medel. Jag tror att de förslag vi ställer i stort sett sammanfaller med de synskadades uppfattning. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till vpk:s reservation.

Herr talman! Ändamålet med taltidningar har varit att öka möjligheterna för de synskadade att få tillgång till samma information via pressen som den övriga befolkningen. Hittills vidtagna åtgärder har tagit sikte på att skapa en mångfald i tidningsutbudet, och detta ligger enligt min uppfattning helt i linje med den grundlagsfästa informationsfriheten. Man kan naturligtvis med beklagande notera att det föreslagna stödet och tidningsbranschens egna insatser inte har räckt till för att tillgodose en allsidig utgivning av taltidningar. Detta är inte något argument mot att fullfölja ansträngningarna, att verka för — såsom Synskadades riksförbund har utvecklat inför utskottet — statsmakternas mål att alla medborgare oavsett eventuella handikapp skall ha samma grundläggande rättigheter på informationsområdet. Vi är inom utskottet eniga om att för att stimulera tidningsföretagen att ge ut taltidningar är det rimligt att såsom föreslås i propositionen stöd i fortsättningen kan utgå till alla kostnader för verksamheten. Om vi då ser på det alternativ till försöksverksamhet som enligt propositionen föreslås skall börja innebär det i korthet att en möjlighet öppnas, som Maj Kempe sade, för två eller flera tidningar att gå samman och framställa en talutgåva, vars första hälft i huvudsak speglar resp. tidnings opinionsbildande innehåll. Den andra hälften skall kunna utformas gemensamt av alla samverkande tidningar och vara en sammanställning av materialet i dessa tidningar. Meningen är i den första delen att varje tidning vid sådan samverkan skall erbjuda abonnemang på den talutgåva vars första hälft återger tidningens egen profil. I reservationen från vänsterpartiet kommunisterna avvisas försöket med samarbetsmodellen, och för det anför man principiella argument. Utskottet i övrigt anser att försöket är värt att göra. Därvid utgår vi från det bistra faktum att endast ett fåtal tidningar efter långtgående förhandlingar förmått påbörja utgivningen av talutgåva. Reservanterna talar om att man genom det här försöket inför artificiella tidningar. Mot detta kan anföras att tidningar av skisserat slag ändå ger de synskadade möjligheter att välja mellan talutgåvor som har olika politiska profiler. Jag vill tillägga att en samarbetsmodell av liknande slag tillämpas också i tidningsutgivningen till seende, även om det självfallet sker undantagsvis. Vad jag framför allt syftar på är samarbetet mellan centern och socialdemokraterna på Gotland. Läsaren får där samma tidning inom hela innehållsområdet utanför de opinionsbildande avdelningarna. Vad jag här har anfört är inte att betrakta som ett motiv för att slutgiltigt acceptera samarbetsformen såsom en lösning för de synskadade, då de med all rätt kräver tillgång till tidningar. Det ideala målet är att de får tillgång till all dagspress. Men ändå är ett försök enligt propositionen värt att starta som ett alternativ. Kravet på mångfalld i utbudet av det opinionsbildande materialet tillgodoses. De synskadade kan välja tidning efter sin egen åsiktsriktning. Då jag konstaterar detta innebär det inte att jag är omedveten om att de synskadade måste uppleva att de får en mindre variationsrik tidning än seende, i familjen och i vänkretsen. Detta är en nackdel som också måste utvärderas under försöket. Herr talman! Jag är mycket angelägen om att propositionen bifalls, därför att den måste ses som en vidareutveckling — till förmån för de synskadades berättigade krav på tillgång till tidningar — av den verksamhet som förekommit alltsedan taltidningskommitténs tillkomst. Jag vill understryka vikten av att utredningsoch utvecklingsarbetet fortsätter. Nu föreslås en ökning av anslaget. Jag kanske vågar säga att det inte är en alltför optimistisk bedömning att våga anta att den tekniska utvecklingen i en inte alltför avlägsen framtid kan möjliggöra att de synskadade får tillgång till dagstidningar med fullt innehåll.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

Herr talman! Skulle Olle Svensson själv vilja ha en tidning som är ett hopkok av Eskilstuna-Kuriren och Folket? Förmodligen inte. Men då skall maninte heller begära att de synskadade skall nöja sig med en sådan tidning. Olle Svensson talade om att verka för de synskadades rättigheter. Allt jag har läst och tagit del av från Synskadades riksförbund, såväl centralt som lokalt, har ställt de krav som vi ställer i vår motion. Vill man verka för de synskadades rättigheter i det här fallet bör man stödja vpk:s motion. Jag förstår inte heller varför man skall ha en försöksperiod med det här när det så klart kommit fram att de synskadade inte är nöjda med förslaget, inte tycker att det är bra. Det tycker jag är ett mycket starkt skäl att ifrågasätta förslaget, tänka om och stödja de förslag som kommer från de synskadade och deras organisationer.

Herr talman! Bara en kort notering. Jag konstaterade ju att jag inte ansåg att det var någon i och för sig idealisk form med en sådan här sammanslagen tidning. Men jag pekade ändå på att man på grund av brister i informationsfriheten även för de seende har tvingats till sådana försök på andra håll, vilka möjliggjort en mer allsidig tidningsutgivning, exempelvis på Gotland. Varför då avvisa en sådan möjlighet? Det är den motfråga jag vill ställa till Maj Kempe. Jag betraktar alltså detta som ett försök. I taltidningskommittén har även företrädare för Synskadades riksförbund visat intresse för en verksamhet av detta slag. Så helt negativa har de berörda grupperna inte ställt sig till detta försök.
Herr talman! Olle Svensson har inte givit något direkt skäl till varför man skall godta ett sämre förslag än ett bättre. Är det ekonomiska skäl — vilket förefaller ganska troligt — är det oerhört småaktigt att vi inte kan ställa upp i detta fall. Jag tycker att ekonomin inte har någon relevans i denna fråga. Sverige är inget urfattigt samhälle. Vi kan mycket väl ställa medel till förfogande. Framför allt är det en principiellt viktig fråga och en demokratifråga. Då skall man inte backa. Det kan absolut inte röra sig om ekonomiska svårigheter.
Herr talman! När det gäller viktiga demokratiska mål är det ingen ny erfarenhet att man kan tvingas gå fram i etapper.

Herr talman! Låt mig börja med ett citat: ”Dagstidningarna spelar en viktig roll för upprätthållandet av de demokratiska frioch rättigheterna som opinionsbildare, som förmedlare av nyheter, information och kunskaper. Dagstidningarna spelar också en viktig social roll. De medverkar på olika sätt till att skapa kontakt mellan människor. Tidningen utvecklar och stärker känslan av samhörighet mellan de människor som läser den. Den ger stoff till samtal människor emellan, roar och förargar.” Detta är en ovanligt träffande beskrivning av den roll som dagstidningarna har. Beskrivningen blir inte sämre av att vår statsminister står för den. Tidningarna har en utomordentligt stor betydelse i vårt samhälle såsom opinionsbildare men också som kontaktskapare människor emellan. Av denna skildring kan man egentligen bara dra en slutsats: det är en utomordentligt viktig kulturpolitisk och även social rättvisefråga att alla människor får möjlighet att ta del av dagspressen. Därav följer också att i diskussionen om hur dagspressen skall göras tillgänglig för synskadade måste utgångspunkten vara att synskadade skall få del av de utgåvor som andra människor läser. Och slutligen: Tidningarna måste komma ut samtidigt, om man skall kunna fullfölja den sociala roll som Palme så träffande beskrev. Verksamheten hittills ger anledning till besvikelse hos landets synskadade. Vi har nu haft en försöksverksamhet sedan början av 1980-talet, och den avlöstes av en permanent verksamhet med ett statsbidrag på 10 miljoner. Den första kassettidningen började utkomma 1977, på julafton. Det var Kronobergaren, och den har i sig bevisat att den formen för utgivning är möjlig, den är lämplig och den är uppskattad. Redan 1974 togs frågan om tillgång till dagspressen upp av handikapputredningen i samtal mellan utredningen och oss inom Synskadades riksförbund. Sedan dess har då det hänt som jag har skildrat, och det harlett fram till att vi år 1985 har tillgång till 7 av de 140 dagstidningarna i Sverige och att knappt tusen personer som är synskadade har möjlighet att läsa dessa tidningar. Det är givet att mot den bakgrunden och mot bakgrund av frågans vikt är synskadade besvikna över dagssituationen. Nu kommer regeringen med en proposition vars viktigaste syfte, skulle jag vilja säga, är att frågan lyfts upp till riksdagen ytterligare en gång och att riksdagen får möjlighet att understryka betydelsen av den här frågan. Jag är därför glad för att det från flera partier har kommit motioner, som inte minst understryker frågans betydelse, och för att det också finns en ambition på regeringshåll att gå vidare och söka lösa de problem som finns på det här området. Regeringen uppfattar att det allra viktigaste problemet inte är pengarna just nu utan att tidningsutgivarna inte vill ställa upp. Det är nog snarast mot den bakgrunden man skall se det alternativ två, dvs. ett samverkansalternativ, som regeringen nu föreslår och som utskottet ställer sig bakom som ett försök, vilket senare får utvärderas. Synskadades riksförbund har tydligt tagit avstånd från det här alternativet. Man menar att det från början är dömt att misslyckas eller snarare att det är principiellt felaktigt, för det är den konstlade produkt eller den form av särkultur som vi just inte skulle ha, både enligt handikapputredningen och enligt många andra utsagor senare. Också tidningsutgivarna ställer sig tveksamma till den här formen, och det är egentligen bara i regeringskansliet och inom taltidningskommittén som man vill pröva den. Jag uppskattar att utskottet markerat att det här är ett försök som man får utvärdera och att man får se vilket värde det har när resultatet föreligger. För min egen del kommer jag i omröstningen att rösta för avslag på den delen av propositionen. Jag anser att försöket är onödigt. När det gäller kostnadsfrågan har det hela tiden varit min uppfattning — och jag vet att det också har varit Synskadades riksförbunds uppfattning — att tidningsbranschen själv borde kunna svara för hela kostnaden eller för delar av de kostnader som finns i sammanhanget. Det är detta vi kallar för den solidariska finansieringen. Finansieringen av den här formen av tidningsutgivning borde bäras solidariskt av alla dem som är med och finansierar utgivningen av dagstidningar. Det kunde ju i princip innebära den tredelning som finns när det gäller kostnadstäckningen för tidningarna i övrigt: annonsintäkter, prenumerationer och statsbidrag. Jag tycker därför att det är intressant att det i en av motionerna tas upp till diskussion just en annan finansieringsform, och jag skulle för min del vilja uttrycka önskemålet att taltidningskommittén får i tilläggsuppdrag att undersöka andra finansieringsformer än det rena statsbidraget och då med inriktning på att pressen själv skall vara med om finansieringen, antingen helt eller delvis. Det är en besvikelse att behöva konstatera att oviljan varit så stor på den kanten att över huvud taget medverka. Den fortsatta verksamheten bör enligt min uppfattning inriktas på att pröva radiodistributionen. Nu har det äntligen blivit läge att göra praktiska försök att utveckla den formen vidare. Vi har uppfattat att tidningarna var intresserade av den formen, och jag menar att just den skall prövas, och i den utgivningsform som hittills varit, dvs. att varje tidning tar ansvar för sin taltidningsutgåva. Benägenheten hos tidningarna kan tänkas vara större att ge ut taltidningsutgåvor i den formen än tidigare. Det är också viktigt när det försöket görs att var och en synskadad som vill vara med också kan få vara med i sammanhanget. Det skall inte sättas några gränser för hur många som skall få lov att prenumerera på en viss tidning, om någon skulle komma på en sådan befängd tanke. Herr talman! Detta är en viktig kulturpolitisk fråga. Det har vi gemensamt strukit under. Synskadade har rätt att vänta sig, med den vikt frågan har, en snabb behandling, som leder till en helt annan situation, dvs. att tidningarna på ett mera avgörande sätt i fortsättningen utkommer och blir tillgängliga som kassettutgåvor eller i radiodistributionen. När det gäller den nya tekniken, datortekniken, får framtiden utvisa vad den kan innebära. En sak står dock redan nu klar, nämligen att dagens generation av äldre människor knappast kommer att kunna klara den operatörsinsats som krävs för att hantera den datorstyrda information som den nya tekniken erbjuder. Därför måste de konventionella formerna finnas kvar på lång sikt.

Herr talman! När jag för 30 år sedan var nattredaktör på tidningen Bohusläningen i Uddevalla hade vi en lokal konkurrent som hette Kuriren. Det var en förträfflig tidning av socialdemokratisk färg. I Bohusläningens redaktion fick vi ingen ro för vetskapen om att konkurrenterna på Kuriren hade hunnit före oss med att lägga beslag på det populära evenemanget att varje år i december utse Uddevallas Lucia. För att i någon mån kompensera missen av missen uppfann vi en ny värdighet, Bohusläns Majdrottning. Varje år när våren stod som vackrast ställde vi till ett stort jippo kring korandet och krönandet av denna dam. Så begav det sig att en av Bohusläningens prenumerationsförsäljare en försommardag ringde komministern i en grannförsamling till Uddevalla för att föreslå honom att prenumerera på Bohusläningen för andra halvåret, sedan man med förvåning hade konstaterat att han saknades i prenumerantregistret för det första halvåret. Från Lane-Ryrs prästgård kom svaret mycket prompt: Det behöver ni inte försöka övertala mig till, det har vi redan bestämt. Jag skall ha Bohusläningen andra halvåret och Kuriren första halvåret, så slipper jag er Majdrottning och deras Lucia. Det må vara ett extremt selektivt sätt att välja tidning, men det är — det finns pressforskning som visar det — inte helt ovanligt att människor väljer tidning inte så mycket för att de tycker bra om den tidning de har valt som för att de tycker illa om en annan. Jag är — liksom uppenbarligen Maj Kempe — rätt övertygad om att Olle Svensson skulle se det som ett grovt övergrepp om riksdagen skulle ålägga tidningen Folket i Eskilstuna att varje dag blada in en bilaga med ett sammandrag av Eskilstuna-Kurirens innehåll. Och det är faktiskt inte riksdagen som har beslutat att två tidningar på Gotland skulle gå samman om en gemensam utgåva som bara skiljer sig åt med en sida. Det varken kan eller behöver vi göra någonting åt. Men att på det här sättet skapa en specialtidning för synskadade är någonting ytterligt tvivelaktigt, bl.a. därför att det inte tar hänsyn till att människor lika väl som de vill välja en tidning kan vilja slippa en tidning och har rätt att slippa en tidning som de inte vill ha. Den skall inte komma på baksidan utan att man har bett att få den, om man dessutom får betala för den. Detta är ett ytterligt äventyrligt försök. Det kan inte rimligen leda till någonting bestående. Det strider mot de principer som vi har varit överens om när det gäller handikappolitiken i Sverige — normalisering och alla vackra ord som vi brukar använda i det sammanhanget. Det är faktiskt så att inte bara Bengt Lindqvist och flera med honom har varit överens om många huvuddrag i betänkandet, utan hela riksdagen har varit överens om just den principen att vi inte skall ha speciallösningar utan normallösningar för handikappade. Det fattade vi beslut om för ungefär två och ett halvt år sedan, då riksdagen ställde sig bakom de förslag för handikappolitiskt program i Sverige som hade utarbetats i anslutning till det internationella handikappåret. Jag kan alltså inte se någonting gott i försöket att skapa en sorts specialtidning för just synskadade. I ett annat avseende har propositionen och därmed utskottsbetänkandet en stor svaghet. Det finns flera, men jag skall nöja mig med att peka på en, och det gäller finansieringen. I beslutet om handikappolitiskt program sägs alldeles klart ut att varje verksamhet skall bära sina egna kostnader för handikappanpassning. Att distribuera kassettidningar eller radioöverförda tidningar till synskadade skall ses som en distributionsform för dagstidningen och skall belasta tidningens distributionskostnader. Vem som helst som kan siffrorna väl kan räkna ut att de knappa 13 miljoner som riksdagen i dag skall anslå till kassettidningar o.d. motsvarar någonting på knappt 3 kr. per tidningsexemplar bland dagstidningar i Sverige. Skall vi allesammans kunna bära en prenumerationshöjning med 3 kr. för att klara den kostnaden, när tidningen ändå kostar mellan 600 och närmare 1 000 kr. om året? Nu kommer vi inte långt med dessa 13 miljoner. Det behövs mycket mer. Men exemplet visar att vad det handlar om i kostnader är några tior, inte om några hundralappar eller tusenlappar per tidningsexemplar i Sverige. Vi har principen beträffande tidningsdistribution att vi betalar lika för distributionskostnader. Vi har inte olika prenumerationspriser bortsett från att man skiljer på postprenumeration och utburna exemplar. Man har inte olika prenumerationspriser därför att man bor avlägset. Men det finns en legend som möjligen är en legend från Göteborgs-Postens stora expansionstid i Västsverige på 1930-talet. Tidningen kostade 50 öre i veckan. Den kom med ett bud varje morgon. På fredagen kom budbilen tillbaka och hämtade 50 öre mot ett litet kvitto. Fyrvaktarna på Måsöskär fick också tidningen till denna facila kostnad och på det viset, fastän tidningen måste ros eller seglas ut varje morgon. Den lär ha kostat även i den tidens penningvärde inte 50 öre utan minst 50 kr. i veckan. Men det var aldrig tal om att ta någon extra avgift. Distributionskostnaderna delas lika av alla tidningens läsare. Det hade varit värdefullt om den saken hade blivit ordentligt understruken även i detta betänkande. Jag har aldrig motsatt mig att som en övergångslösning acceptera statliga pengar eller statliga bidrag för att få sådana här saker i sjön när vi väntat så länge. Det kan vi göra den här gången också. Därför skall jag, herr talman, undvika att krångla till talmannens uppgifter genom att ställa ett särskilt yrkande om bifall till den förträffliga motion som väckts i ärendet. Jag skall faktiskt säga att jag kommer att rösta med vpk:s reservation. Den täcker i allt väsentligt det som jag vill.
Herr talman! Till min gamla journalistkollega Nils Carlshamre vill jag säga att tidningsutvecklingen på många håll tyvärr blivit den att läsarna, även de seende, bara har en tidning att välja på. Det betyder att de inte ställs inför möjligheten att välja bort en tidning som firar Lucia. Det är tyvärr en ofullkomlig värld vi lever i även när det gäller tillgången till tidningar för de seende. Jag vill med anledning av Nils Carlshamres uttalande här och Bengt Lindqvists anförande säga att den här försöksverksamheten inte utesluter att man håller fast vid vad jag vill kalla huvudalternativet, nämligen att man skall arbeta så att de synskadade får tillgång till det fullständiga innehållet i tidningarna, inte bara det opinionsbildande inslaget. Därför menar jag att det ändå i den svåra situation som vi nu har kan vara en etapplösning att göra detta försök. Jag vill på nytt yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag vill bara notera att konstitutionsutskottets ordförande uppenbarligen söker tröst i det förhållandet, att få synskadade kan råka ut för denna tänkta hybridtidning, därför att det helt enkelt inte finns mer än en tidning på deras ort. Det kan ju vara en tröst för ett tigerhjärta, men vad skulle utskottet i så fall på galejan att göra?

Herr talman! Lagutskottets betänkande nr 39 behandlar vissa konsumentpolitiska frågor. Det gäller såväl den principiella synen på konsumentpolitikens framtida inriktning som mera aktuella organisationsfrågor. När det gäller den framtida inriktningen av konsumentpolitiken vill vi från moderata samlingspartiet understryka att konsumenternas fria val är ett viktigt inslag i marknadsekonomin. Konsumentpolitiken måste därför i första hand inriktas på information och på åtgärder som ökar konsumenternas köpkraft. Denna är helt naturligt beroende av bl.a. den förda skattepolitiken. Som situationen nu är, är det alltför ofta för mycket kvar av månaden i slutet av hushållspengarna, och detta begränsar i hög grad konsumenternas valfrihet. Bibehållandet av fria affärstider och fri konkurrens inom produktionen, vilket bidrar till bra varor till lägsta möjliga priser, är också viktiga inslag i en bra konsumentpolitik. Vi moderater understryker här på nytt, att det är utomordentligt angeläget att vi söker åstadkomma besparingar på olika områden. Vi föreslår därför att konsumentverket skall få ett något reducerat anslag. Vi anser att de speciella medel, 1,5 milj.kr., som verket föreslås få för att övergångsvis lösa vissa uppgifter som ålegat hemkonsulenterna inte skall utgå. Dels har verket redan innevarande budgetår erhållit 750 000 kr. för detta ändamål, dels bör det enligt vår mening vara möjligt att genom omfördelningar lösa dessa arbetsuppgifter. Vi föreslår också i reservation nr 1 att verkets budget skall minskas med 245 000 kr., motsvarande det intäktsöverskott som uppkommit jämfört med beräknade intäkter och som konsumentverket i budgeten föreslagits få använda för bl.a. information om konsumenttjänstlagen. Det är nödvändigt att vi på alla sätt söker finna realistiska besparingar inom den statliga verksamheten, och det gäller framför allt att åstadkomma besparingar och rationaliseringar som ger varaktiga effekter. Ett sådant förslag är att slå samman statens prisoch kartellnämnd med konsumentverket. Vi anser att det bör vara möjligt att inom en gemensam organisatorisk ram åstadkomma en förbättrad information till konsumenterna och att samordningen därför skulle innebära både organisatoriska fördelar och besparingar. Den moderata motionen har varit hos näringsutskottet för yttrande, och utskottets majoritet skriver beträffande vårt förslag bl.a. att vi väsentligen har hänvisat till allmänna stordriftsfördelar och att vi inte fäst någon vikt vid att mindre enheters uppgång i större obestridligen ofta medför effektivitetsförluster. Lagutskottets majoritet ansluter sig helt till dessa tankegångar. Jag vill, herr talman, till detta helt kort säga, att om man slår samman två enheter med sammanlagt ca 275 anställda, uppstår inte ett storföretag utan snarare vad man traditionellt brukar betrakta som ett medelstort företag. Och vår tanke är faktiskt inte att ett organisatoriskt samgående mellan konsumentverket och SPK skulle innebära att antalet anställda skulle öka. Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 1, 2 och 3 samt till utskottets hemställan i övrigt. Herr talman! Jag skall inte polemisera mot någon som inte har möjlighet att gå i svaromål här i kammaren, men jag vill ändå mot bakgrund av vissa tidningsuttalanden göra ett par tillrättalägganden. Lagutskottet behandlar i detta betänkande vissa frågor som berör prismärkningen på varor. Det är ett nu mycket omdiskuterat problem. Det gäller här handelns naturliga och från konsumenternas synpunkt värdefulla strävan till rationalisering genom bl.a. datorisering. Förhoppningsvis skall dessa rationaliseringar bidra till att motverka prisstegringar. Vidare handlar det om konsumenternas naturliga önskan om en tillfredsställande prisinformation inom handeln. Under den allmänna motionstiden väcktes två motioner med begäran om att denna fråga skall göras till föremål för utredning, och man säger att det är viktigt att konsumenterna får en god prisinformation. Utskottet har behandlat dessa motioner och avstyrkt dem med hänvisning till det arbete som pågår inom konsumentpolitiska kommittén. Utskottet har också redovisat den överenskommelse som finns mellan konsumentverket och bl.a. kooperationen och ICA. Ett enhälligt utskott uttalar att det är viktigt att man bevarar en individuell prismärkning till dess att en tillfredsställande prisinformation kan ges på annat sätt. Det är min förhoppning att denna fråga, liksom tidigare, skall kunna lösas på frivillighetens väg. I det tidigare åberopade tidningsuttalandet kallas lagutskottets uttalande för ett ”elefantinhopp”, och man vill veta med vilken kompetens lagutskottet yttrar sig i denna fråga. Herr talman! Enligt riksdagsordningen handlägger lagutskottet frågor som rör konsumentpolitiken, och vi i utskottet är givetvis skyldiga att behandla inkomna motioner. Kritiken skulle med rätta vara hård mot utskottet om ledamöterna i det handlade annorlunda. Herr talman! Jag hoppas att jag med det anförda har rättat till de missförstånd som synes ha uppstått på vissa håll inom pressen.

Herr talman! Konsumentpolitiken är synnerligen viktig för den enskilde medborgaren. Konsumentpolitiken bidrar till att ge den enskilde saklig information och tillfredsställande underlag vid bedömning av vilka varor och vilka hjälpmedel han bör inköpa, liksom vilka rättigheter han har gentemot tillverkare och försäljare. Sedan några år tillbaka arbetar den konsumentpolitiska kommittén, som inom den närmaste tiden kommer att lägga fram ett betänkande innehållande resultatet av sitt arbete. Inom centern anser vi att riksdagen därför just nu inte bör göra några uttalanden om konsumentpolitikens framtida inriktning. Vi centerpartister i utskottet ingår därför i den majoritet som avstyrker samtliga motioner med krav på uttalanden om konsumentpolitikens mer allmänna inriktning. Det är nämligen frågor som vi får anledning att återkomma till sedan kommitténs förslag remissbehandlats och vi har fått en förhoppningsvis allsidig belysning av dessa viktiga spörsmål. Även när det gäller anslaget till konsumentverket ingår vi i den utskottsmajoritet som tillstyrker regeringens förslag. Särskilt i tider av ekonomisk åtstramning för familjerna är det av största betydelse att människorna genom information och rådgivning får samhällets stöd så att de skall klara av hushållsekonomin så bra som möjligt. Även om det är nödvändigt med besparingar inom den offentliga verksamheten, måste besparingsåtgärden ses i relation till verksamhetens betydelse för medborgarna, och vi anser att man i nuvarande läge inte bör begränsa den konsumentpolitiska verksamheten. Mot bakgrund av att det är viktigt att medborgarna får samhällets stöd när det gäller att på bästa sätt klara av hushållsekonomin var det mycket beklagligt att regeringen i fjol med stöd av flertalet moderater lyckades driva igenom sitt förslag om att avskaffa hemkonsulenterna fr.o.m. årsskiftet 1984-1985. Vi i centern motsatte oss detta beslut, och vi hade därvid stöd av en bred opinion. Hemkonsulenterna var knutna till länsstyrelsen, och de fullgjorde synnerligen värdefulla uppgifter på länsnivå. De arbetade inom utbildningsområdet och var i första hand inriktade på personer som skulle vidareförmedla kunskaperna. Hemkonsulenterna fungerade dessutom som något av konsumentverkets organ på länsnivå. Även om rådgivningen direkt till enskilda konsumenter sedan några år tillbaka är en kommunal uppgift, fyllde hemkonsulenterna viktiga uppgifter som rådgivare till enskilda. I de flesta län har däremot hushållningssällskapen hemkonsulenter, vilkas arbetsuppgifter har ökat som en följd av att länsstyrelsernas hemkonsulenter inte längre finns. Hushållningssällskapen är inte statliga organ utan medlemsorganisationer. Deras konsumentpolitiska verksamhet är beroende av de medel hushållningssällskapen själva kan bidra med. Verksamheten har, från att ha varit en hjälp för medlemmarna, utvecklats och efterfrågas i dag av en bredare allmänhet. Hushållningssällskapens hemkonsulenter har en god kompetens, de flesta har hushållslärarutbildning, och de måste anses vara väl skickade att föra ut kunskaper om konsumentlagstiftning, familjeekonomi samt kostoch näringskunskap. De anlitas ofta som föreläsare vid skolor med hemkunskap på schemat. När hemkonsulentorganisationen vid länsstyrelserna nu tyvärr är avskaffad anser vi från centerhåll att det är synnerligen viktigt att den resurs som hushållningssällskapens hemkonsulenter utgör för konsumentpolitiken bör tas till vara på bästa sätt i allmänhetens tjänst. Statligt stöd till denna verksamhet bör därför övervägas. Vi anser att riksdagen nu skall begära att regeringen tar upp förhandlingar med hushållningssällskapen om ekonomiskt stöd till deras hemkonsulentverksamhet. Herr talman! Jag yrkar mot bakgrund härav bifall till reservation 4 av lagutskottets centerpartister. Herr talman! Jag vill även ta upp en fråga som det glädjande nog uppnåtts enighet om i utskottet. Det gäller behandlingen av de fyra motioner som representanter för centern, folkpartiet och socialdemokraterna väckt om åtgärder mot att djurförsök används vid kosmetikaframställning. Olika åtgärder måste vidtas för att försöka begränsa och efter hand få slut på plågsamma djurförsök, såväl i vårt land som i världen i övrigt. För att uppnå detta behövs dels alternativa testmetoder, dels lagstiftning och internationellt arbete, dels också upplysning och opinionsbildning. Får människor verkligen veta hur djur behandlas vid försöken, torde det vara lättare att få fram ett aktivt motstånd mot plågsamma djurförsök, och därmed skapas även förutsättningar för satsningar på lagstiftning och alternativa försöksmetoder. Särskilt upprörande anser många det vara när djurförsök — ofta i mycket stor skala — används för att ta fram produkter som inte har något som helst medicinskt intresse. Det gäller inte minst kosmetikaindustrin. I de fyra motionerna krävs att det på alla kosmetiska preparat och hygieniska artiklar skall — förutom uppgifter om innehåll m.m. — anges om preparatet eller i detta ingående beståndsdelar har testats på djur. I de olika motionerna, varav jag själv svarar för en, redovisas något om kosmetikaindustrins djurförsök, som i huvudsak är av tre slag, vilka jag kortfattat vill omnämna. Ingredienserna i kosmetika testas avseende giftighet, oftast enligt den s.k. LD 50-metoden, som innebär att doser ges till djuren, så att 50 20 av djuren förväntas dö. En annan synnerligen plågsam testmetod är ögonirritationstest som sker genom att testsubstansen placeras i djurens ögon, som inte får tvättas på 24 timmar. Därefter skall effekten, alltså skadan på djurets öga bedömas. Djuret är under dessa 24 timmar fixerat för att inte kunna röra sina ögon. En tredje synnerligen plågsam testmetod är hudirritationstester som främst utförs på marsvin och kaniner, vilkas hud rakas och inflammeras med testämnet. I motion 2685 av Lisbet Calner och Karl-Erik Svartberg beskrivs denna metod på ett realistiskt sätt, och jag vill därför citera något ur den motionen: ”Djuren bedövas inte. En sådan testmetod är Braize-testet som tillgår så att först förbereds djurets kropp. Denna procedur är mycket plågsam och innebär att pälsen eller håret tas bort genom rakning eller annan metod, varefter självhäftande tejp pressas fast på hudytan och snabbt dras av gång på gång så att hudlager efter hudlager försvinner, tills en önskvärd nivå av känslig hud är nådd. Substansen som skall testas appliceras på huden, och stället täcks med plåster e. d. Efter en eller två dagar tas plåstret av och huden inspekteras. Djuret befinner sig hela tiden i en fastlåst position, så att det inte skall kunna klia sig eller försöka ta bort det som irriterar.” Herr talman! Allmänheten bör både få kännedom om hur tester på djur går till och på förpackningarna kunna läsa huruvida preparatet har djurtestats eller inte. Det är både en djurskyddsfråga och en konsumentpolitisk fråga, eftersom vi alla som konsumenter har rätt att få kännedom om vad vi köper. Får allmänheten denna information torde motståndet mot djurtestade preparat öka. Redan nu finns ett fyrtiotal märken av kosmetika och hygienartiklar som inte har testats på djur. Med ett köpmotstånd mot djurtestade preparat skulle satsningarna i allt större utsträckning övergå till sådana metoder och därmed antalet djur som plågas i försök minskas. Varudeklarationen skulle alltså leda till att de plågsamma testerna på djur inom kosmetikatillverkningen åtminstone på sikt begränsades, och det är den strävan vi motionärer har. Målet måste självfallet vara att helt få slut på de plågsamma djurförsöken. Motionerna och utskottsbetänkandet skall ses som ett steg i denna riktning. I motsats till då motsvarande motioner i fjol behandlades i näringsutskottet föreligger nu ett mycket positivt utskottsbetänkande, som utmynnar i att riksdagen som sin mening skall ge regeringen till känna vad utskottet anfört om vikten av att kraftfulla insatser skall vidtas för att få till stånd en deklaration på kosmetiska och hygieniska preparat med angivande av om preparatet eller någon av dess beståndsdelar testats på djur. Herr talman! Jag hoppas att en enig riksdag i kväll skall besluta enligt utskottets hemställan, som jag yrkar bifall till i dess helhet med undantag av moment 4.

Herr talman! Det betänkande vi nu diskuterar behandlar dels anslag till konsumentverket, dels 14 motioner som väckts under den allmänna motionstiden. Till betänkandet har fogats tre reservationer från moderaterna och en från centerpartiet. I reservation 1 angående anslag till konsumentverket yrkar moderaterna ett 1 745 000 kr. lägre belopp än budgetpropositionens i denna del. Dessa pengar avser dels en summa på 1,5 milj.kr. för att konsumentverket övergångsvis skall kunna fullgöra en del av de arbetsuppgifter som de tidigare hemkonsulenterna vid länsstyrelserna hade, dels 245 000 kr. för informationsuppgifter i samband med införandet av den konsumenttjänstlag som riksdagen förväntas fatta beslut om senare i vår. Underlaget till de moderata reservationerna återfinns i motionerna 2401 från moderaterna med Per-Olof Strindberg som första namn och 2398 av Christer Eirefelt och Björn Molin, folkpartiet. Även om ingen av folkpartimotionärerna befinner sig i kammaren, känner jag mig tvingad att kommentera deras motion, eftersom moderaterna i en av sina reservationer har yrkat bifall till viss del av yrkandena i folkpartimotionen. I båda motionerna framförs föreställningen om att man genom en omprioritering av konsumentverkets verksamhet i en viss riktning skulle kunna spara miljoner utan att konsumenterna drabbas i någon negativ riktning. Motionärerna utgår från helt felaktiga förutsättningar.

Det förutsätter att sådan verksamhet får större resurser på bekostnad av handläggningen av ärenden rörande otillbörlig marknadsföring och förhandlingar med företagen.” Konsumentverket har under tiden 1978-1985 minskat sin personal från 235 till 197 årsanställda och får en ytterligare nedskärning för nästa budgetår. Av dessa resurser använder man, efter de omprioriteringar man redan tvingats göra, ca 20 9 till de områden som motionärerna påstår dominerar verksamheten. Under 1984 togs två riktlinjer fram — en om kontaktlinser och en om kontaktlinsvätska. Antalet för 1985 blir också två. Riktlinjerna är förhandlingskompromisser och inget byråkratiskt nätverk som styr. Detaljerna i riktlinjerna införs för övrigt oftast efter krav från näringslivet. Riktlinjearbetet har varit föremål för översyn av riktlinjekommittén, vars arbete för närvarande är aktuellt för lagrådsremiss. När det gäller konsumentombudsmannens verksamhet är man nu oroad av ökningen av antalet anmälningar från företag som anmäler konkurrenter för otillbörlig marknadsföring. De fria marknadskrafternas sätt att fungera är tyvärr inte särskilt tillfredsställande. Att med dessa fakta som utgångspunkt påstå att konsumentverket ägnar sig åt detaljstyrning av företagen på annan verksamhets bekostnad är ganska häpnadsväckande. Moderaterna efterlyser tester av varor, varvid särskild uppmärksamhet skall fästas vid säkerhetsutrustning. Man anför som exempel brandvarnare. Att göra sådana tester är exakt en av de arbetsuppgifter som konsumentverket prioriterar. Följaktligen har man undersökt exempelvis just brandvarnare, och man har också avgett en rapport om resultaten. Den var för resten införd i konsumentverkets egen tidning Råd och Rön för drygt ett år sedan. Jag vill på det varmaste rekommendera dem som är verkligt intresserade av vad konsumentverket sysslar med att läsa den skriften. Vidare påstår moderaterna att ”verket numera upphört med rådgivning till konsumenter”. Samma sak antyds i folkpartimotionen. 25 90 av verkets resurser används till information om varuutbud, priser, kvalitet och liknande. Det kan väl knappast innebära att man har underlag för att påstå att verksamheten har upphört. Vi har under den senaste tiden fått vänja oss vid påhopp på de fackliga organisationerna i alla möjliga sammanhang. Den här gången gäller det folkpartiet, som i sin motion skriver: ”Producentintressena, t.ex. som de kommer till uttryck genom de fackliga organisationerna, gör att konsumenternas intressen ofta kommer till korta.” Är det för eller emot konsumenternas intressen när Livsmedelsarbetareförbundet lägger fram ett livsmedelspolitiskt program för att vi skall få bättre kvalitet på maten? Är det för eller emot konsumenternas intressen när Beklädnadsarbetarnas förbund tillsammans med styrelsen för teknisk utveckling, STU, och tillverkare tar fram funktionsdugliga arbetskläder? Är det för eller emot konsumenternas intressen när Handelsanställdas förbund i sin fackliga utbildning tar upp frågan om konsumentlagstiftningen för att medlemmarna i sitt arbete skall kunna ge kunden god service, då arbetsgivarna vägrar att ge utbildningen i fråga? Är det för eller emot konsumenternas intressen när LO:s och TCO:s representanter i konsumentverkets styrelse driver frågan om en tillfredsställande prismärkning av varor även efter det att datakassor har införts. Även konsumentkooperationen får sig en skrapa. Har folkpartiet aldrig hört talas om butiksråd och konsumentkongresser eller om det köptrygghetssystem som har inneburit att i stort sett inga ärenden rörande Konsumbutiker längre behöver föras till allmänna reklamationsnämnden? Att tillämpa ett sådant system vore väl en besparingsåtgärd att motionera om under nästa allmänna motionstid. Jag skulle med glädje rösta för ett sådant förslag. Konsumentpolitikens framtida inriktning är föremål för översyn inom konsumentpolitiska kommittén, vars arbete nu är inne i slutskedet. Att då, som föreslås i reservation nr 3, avkräva riksdagen ett ställningstagande i form av ett tillkännagivande till regeringen anser jag inte vara särskilt genomtänkt. Jag yrkar avslag på reservationen. Man kan för övrigt, om man läser betänkandet, över huvud taget undra över hur genomtänkt moderaternas konsumentpolitik egentligen är. Ni har ju i utskottet ställt upp på den mycket positiva skrivningen om Birgitta Hambraeus motion, och den går ju verkligen i en helt annan riktning. Inte heller finns det någon konsekvens i reservation nr 1. Om konsument verket får pengar för att överbrygga problemen med indragningen av hemkonsulenterna skulle det ju drabba just de arbetsuppgifter som både moderaterna och folkpartiet i sina motioner säger sig vilja värna om. När det gäller anslaget för att informera i samband med den nya konsumenttjänstlag som riksdagen förväntas fatta beslut om senare i vår kan jag bara konstatera att omprioriteringar i den storleksordningen inom nuvarande verksamhet skulle drabba konsumenterna mycket hårt. Dessutom har även näringslivets organisationer understrukit behovet av tillräckligt stora informationsinsatser för att inte framför allt små näringsidkare skall behöva riskera att råka illa ut. Jag yrkar således avslag även på reservation nr 3. Reservation nr 2 handlar om sammanslagning av konsumentverket och statens prisoch kartellnämnd. Med hänsyn till att vi av tidsskäl har ombetts att fatta oss kort, vill jag bara säga att inget nytt har framkommit sedan frågan diskuterades för ett år sedan. Jag yrkar alltså avslag även i år. I reservation nr 4 från centern yrkas att förhandlingar tas upp med hushållningssällskapen om ekonomiskt stöd till deras hemkonsulentverksamhet. Utskottet instämmer i att det är en viktig verksamhet som utförs av hushållningssällskapen. Centern säger bl.a. att skälet för ekonomiskt stöd skulle vara att hushållningssällskapen har tagit över arbetsuppgifter från de tidigare hemkonsulenterna vid länsstyrelserna. Detta är en felaktig uppfattning. Hushållningssällskapen har inte själva framfört några sådana synpunkter. Däremot har de bett om hjälp med material för kostinformation, eftersom sådan inte ingick i de tidigare hemkonsulenternas verksamhet. Hushållningssällskapen har för närvarande diskussioner med konsumentverket om att ta fram ett sådant material och om hur och av vem dylikt informationsmaterial skall betalas. En av konsumentpolitiska kommitténs uppgifter har varit att undersöka hur olika frivilliga organisationer skall stimuleras för att aktivt delta i det konsumentpolitiska arbetet. Hushållningssällskapen måste rimligen räknas in i denna grupp. Att riksdagen nu skulle ta ställning till en av dessa många viktiga frivilliga organisationer kan jag inte anse vara rimligt. Jag yrkar därför avslag även på reservation nr 4. Jag hade tänkt att också kommentera tidningsskriverierna i samband med vårt ställningstagande om EAN-koderna och prismärkningen, men jag skall bara instämma i vad Per-Olof Strindberg tidigare har sagt och konstatera att påhoppet på lagutskottet måste betyda att vi har trampat på en mycket öm tå och att det uttalande vi har gjort kommer vid exakt rätt tidpunkt. Det finns anledning att mycket noggrant följa denna fråga i fortsättningen. Herr talman! I fem motioner från centern, folkpartiet och socialdemokraterna tas frågan om information angående djurförsök på ämnen som ingår i kosmetiska och hygieniska produkter upp. Jag vill instämma i Martin Olssons glädje över att utskottet har varit helt enigt om att föreslå ett tillkännagivande till regeringen. Skälen till vårt ställningstagande finns noggrant angivna i betänkandet, och jag skall inte uppta kammarens tid med att nämna fler. Det finns även många argument i motionerna. Låt mig bara understryka att vi är väl medvetna om svårigheterna, men det är en fråga av så stor etisk betydelse för så många människor att det är nödvändigt att så snart som möjligt övervinna dessa svårigheter. Med det här anförda vill jag, herr talman, yrka bifall till hemställan i lagutskottets betänkande 39 i dess helhet.
Herr talman! Inga-Britt Johanssons anförande föranledde många kommentarer, men jag skall bespara kammaren dem. Hon påstod helt kategoriskt att vi moderater, och tydligen också folkpartiet, utgår från helt felaktiga förutsättningar när vi redovisar besparingsförslag på konsumentverkets område. Jag måste då säga att det är helt naturligt att vi kan göra olika bedömningar, men vi förbehåller oss även på borgerligt håll rätten att försöka göra en del ekonomiska bedömningar. Vi betvivlar definitivt socialdemokratins förmåga att ha monopol på det.
Herr talman! Vi i centerpartiet var i fjol motståndare till indragningen av hemkonsulentverksamheten, och vi vill i år att möjligheten undersöks att ge ekonomiskt stöd till hushållningssällskapen för deras hemkonsulentverksamhet. Vi föreslår detta mot bakgrund av att vi anser att konsumentpolitisk verksamhet bl.a. i form av rådgivning är mycket betydelsefull för människor. Visserligen har flertalet kommuner nu konsumentrådgivning, men alltjämt bor ungefär 1096 av människorna i kommuner som ännu inte har sådan rådgivning. För dessa människor skulle hemkonsulenterna ha fyllt en speciell uppgift om de hade funnits kvar, och hushållningssällskapens hemkonsulenter kan nu fylla denna uppgift. Vi har inte skrivit att hushållningssällskapens hemkonsulenter har övertagit uppgifter från länsstyrelsernas hemkonsulenter, eftersom de inte formellt har tagit över denna verksamhet. Vad som har skett — det är erfarenheter från olika delar av landet — är att efterfrågan på rådgivning från allmänheten har ökat hos hushållningssällskapen när det inte finns hemkonsulenter någon annanstans i länen. Vi är angelägna om detta bl.a. för att det är så viktigt för familjerna att få råd och stöd. Vi vet att hushållsarbetet är mycket betydelsefullt för den enskilda familjen och för samhället i dess helhet. Det anses att hushållsarbetet i dag har samma omfattning i antal timmar som allt förvärvsarbete och att det ekonomiska värdet av det egenarbete som utförs beräknas till en tredjedel av vad allt förvärvsarbete ger. Det gäller alltså synnerligen stora värden för samhället och för den enskilde. Därför tycker vi att det är beklagligt att hemkonsulenterna försvann, och vi tycker att man skall utnyttja den resurs som hushållningssällskapens hemkonsulenter är och kanske i ännu större utsträckning kan vara. Det är därför vi anser att riksdagen skall uppdra åt regeringen att uppta förhandlingar med hushållningssällskapen om stöd till deras hemkonsulentverksamhet.
Herr talman! Eftersom Per-Olof Strindberg inte accepterar min åsikt att man använder felaktiga förutsättningar vill jag fråga: Om man skall dra ner på riktlinjeverksamheten, vilken av de riktlinjer som togs fram förra året är det Strindberg vill dra ner på? Är det den som handlar om kontaktlinser eller den som handlar om kontaktlinsvätska? Tar vi bort en av dem har vi alltså halverat den verksamheten. När det gäller hushållningssällskapens hemkonsulenter är jag överens med Martin Olsson om att det är en av de frivilliga organisationer som vi har intresse av att stödja inom ramen för den vidgade konsumentpolitiska verksamhet som vi vill att organisationerna skall delta i. Men jag kan inte ställa upp på att man utryckt ur sitt sammanhang plockar fram en frivillig organisation och säger att den är så viktig att den bör riksdagen särbehandla så att den kan få ekonomiskt stöd. Jag kan tänka mig attt.ex. en organisation som diabetikerförbundet ur en diabetikers synpunkt är minst lika viktig, och det finns andra liknande exempel. Det finns så många frivilliga organisationer som gör sådan nytta i informationshänseende för sina medlemmar att de alla skulle behöva samma behandling. 10 96 av Sveriges befolkning är utan konsumentvägledare än så länge, sägs det. Det är riktigt. Men det senaste årets verksamhet har dock inneburit att betydligt fler kommuner än vad man för ett år sedan hade vågat drömma om i år har kommit i gång med konsumentpolitisk verksamhet, även om den kanske ännu inte pågår i tillräcklig omfattning. Ett tjugotal kommuner förbereder frågan, och det finns ett antal mycket små glesbygdskommuner som ännu inte har kommit i gång med verksamheten. Vår uppfattning är att konsumentverket skall se till att stödja dessa kommuner och hjälpa dem att få i gång den lokala konsumentvägledarverksamheten. Vi tror att detta kommer att ske ganska snabbt, Det är bl.a. av den anledningen som konsumentverket övergångsvis har fått 1,5 milj.kr. för att kunna hjälpa till där det behövs.
Herr talman! Om jag genom den redovisning jag lämnat i motionen 2401 och redovisningen i reservation 1 till lagutskottets betänkande inte lyckats få socialdemokraterna att förstå bakgrunden till våra besparingsförslag tror jag att jag spiller tid för kammaren om jag försöker att ytterligare utveckla mina tankegångar. Låt mig också säga till Inga-Britt Johansson att mot bakgrund av det statsfinansiella läget finner vi från moderata samlingspartiet det utomordentligt angeläget att på varje område där det över huvud taget finns en möjlighet redovisa besparingar.
Herr talman! Att vi nu diskuterar hushållningssällskapens hemkonsulenter beror på att länsstyrelsernas hemkonsulenter i fjol drogs in. Det var det som, för att använda Inga-Britt Johanssons uttryck, rycktes ut ur sitt sammanhang — utan att avvakta konsumentpolitiska kommitténs överväganden. Utan någon närmare utredning föreslog regeringen i fjol indragning av hemkonsulenterna och lyckades få en riksdagsmajoritet för sitt förslag. Det olyckliga var att man därmed rubbade en inarbetad organisation innan man så att säga tog ett samlat grepp över både konsumentpolitikens inriktning och de organ på riks-, länsoch kommunnivå som fordras för en god konsumentpolitik i vårt land. För att nu göra det bästa möjliga av situationen har vi tagit upp frågan om att i ökad utsträckning använda de väl kvalificerade hemkonsulenter som finns hos hushållningssällskapen i de flesta län. Hemkonsulenterna drogs in för att det skulle göras besparingar, men nu kan vi se att de uppgifter de utförde måste utföras. Marknadsbevakning har konsumentverket tagit upp och bygger upp en verksamhet för det i samarbete med SPK och statistiska centralbyrån, för utbildningsverksamhet har man fått en särskild tjänst hos konsumentverket, osv. Kostnader har alltså uppstått, och det var synnerligen olyckligt att man så snabbt ändrade en väl fungerande organisation. Herr talman! Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till vår reservation, nr 4, som är tillkommen för att vi skall ge konsumenterna runt om i vårt land den bästa rådgivningen och för att det skall finnas utbildningsresurser på det konsumentpolitiska området.
Herr talman! Moderata besparingar och socialdemokratiska besparingar är inte riktigt samma sak — det vet vi sedan tidigare. Faktum kvarstår — konsumentverket har under de senaste åren fått dra ned på sin verksamhet med 30 9 i fasta pengar. Det finns inte så förfärligt mycket kvar att spara på. Man får även för nästa budgetår neddragningar i tjänster. Vår tro på de fria marknadskrafternas önskan att göra det bästa för konsumenterna är inte så stark att vi tror att det finns utrymme för så förfärligt mycket mer besparingar — det är vår bestämda uppfattning. Jag tror inte att herr Strindberg och jag kan bli överens på den punkten. Martin Olsson säger att det var olyckligt att man drog in hemkonsulenterna på länsstyrelserna. För ett år sedan hade jag nog varit böjd att hålla med om det, men sedan jag sett utvecklingen ute i kommunerna är jag inte längre det. Jag är helt övertygad om att de beslut som fattats ute i kommunerna om inrättande av konsumentvägledartjänster är helt avhängiga det faktum att hemkonsulenterna på länsstyrelserna försvann. Stora kommuner, som t.ex. Uddevalla med kranskommuner, Falun och andra, har nu alltså inrättat konsumentvägledartjänster och fått i gång en fin verksamhet. Verksamheten utvecklas på ett mycket bra sätt på många orter i landet. Kvar står kommuner som ännu inte har kommit i gång, därför att man håller på och förbereder besluten. Det är inget ovanligt i kommunal handläggning av ett ärende att det tar litet tid — det skall ju in i budgetarbetet. Kvar står vidare ett antal kommuner som, förmodar jag, väntar på att se vad konsumentpolitiska kommittén kommer med för förslag. Kommer den med ett förslag om obligatorium eller inte? Jag skulle tro att många väntar på att få se även det. En del, framför allt befolkningsmässigt små, kommuner håller på att via förhandlingar söka lösningar som gäller kommunövergripande vägledartjänster för att få ett tillräckligt underlag. Jag är helt övertygad om att den här verksamheten kom i gång så snabbt just därför att hemkonsulenterna drogs in. Skälet till att vi vill att konsumentverket skall behålla 1,5 milj.kr. för att kunna hjälpa till i denna utveckling är alltså ganska klart. Vi vill att utvecklingen i kommunerna skall fortsätta.

Herr talman! Jag vill göra tre korta kommentarer till skilda avsnitt av lagutskottets betänkande, kommentarer som delvis utgår från det särskilda yttrande som Per Israelsson har fogat till betänkandet. För det första är det utomordentligt tillfredsställande att riksdagen ställer sig bakom kravet på att kosmetiska och hygieniska produkter skall förses med en deklaration huruvida de testats på djur. Det är en viktig framgång för den starka och växande opinion som på detta område velat slå vakt om både konsumenternas intresse av öppenhet och intresset att uppnå ett mer civiliserat förhållningssätt till djurens behandling och situation i ett avancerat industriellt samhälle. För det andra är vi i vpk givetvis, nu liksom tidigare, bestämda motståndare till fortlöpande försvagning av sådana verksamheter som på skilda sätt försvarar konsumentintresset. Maktförhållandena när det gäller produktion, forskning och marknad nödvändiggör en starkare ställning för konsumenten, och det vore oförsvarligt att ytterligare försvaga den mycket blygsamma motvikt konsumentintresset har på den samhälleliga sidan. För det tredje var vpk motståndare till att avskaffa hemkonsulenterna. Det visar sig nu också ganska tydligt, menar jag, att avskaffandet var ett förhastat beslut. På många håll i landet har det uppstått försvagningar i konsumentupplysningsverksamheten som på sikt är långt farligare än man kanske nu ser. Konsumtionsvanor och kostupplysning har alltmer framträtt som en utomordentligt avgörande faktor i den allmänna hälsopolitiken och friskvården. Sentida vetenskapliga rön har givit ovedersägliga belägg för att det bakom ett flertal stora folksjukdomar står ett orsakssammanhang där kost och kostvanor utgör de viktigaste enskilda komponenterna. Detta är sålunda inte bara en konsumentpolitisk fråga i snäv mening utan lika mycket en hälsooch sjukvårdspolitisk fråga, en jordbrukspolitisk och ekologisk fråga. Att inför dessa perspektiv och inför forskningens massiva entydighet skära ner möjligheten att ge allmänheten kostinformation är en ansvarslöshet. Det är en manifestation av bristerna i ett parlamentariskt system där uppstyckandet av frågor enligt en administrativ rutin alltför mycket får ta över förståelsen av sammanhangen. Riksdagen behandlar inom kort både centrala delar av jordbrukspolitiken och viktiga riktlinjer för hälsooch sjukvården. Hade vi kunnat föra samman dessa med kostinformationen och kostvanornas plats i samhället, skulle utan tvivel många ledamöters syn på konsumentupplysningsverksamheten varit i grund annorlunda.
Herr talman! Bara mycket kort: Ansvaret för upplysning om kost och kostvanor ligger på miljöoch hälsovårdsnämnderna.
Herr talman! Återigen en manifestation av det administrativt byråkratiska tänkandet! När väl kostvanornas stora roll som bakomliggande faktor till de stora folksjukdomarna på allvar går upp för Sveriges politiker, kommer de att vara tacksamma för all den upplysning i dessa frågor som kommer såväl från landstingssidan, som från konsumentupplysningssidan som från hälsovårdsnämnderna. Det kommer inte att finnas för mycket kostupplysning. Det kommer att finnas för litet.
Herr talman! Det är helt rätt att det behövs mer information, men vi kan knappast skylla brister i informationen i de här frågorna på länsstyrelsernas hemkonsulenter, som aldrig har haft den arbetsuppgiften.
Herr talman! Det är riktigt att de aldrig har haft den arbetsuppgiften, men det hade ju inte hindrat att man vid en utbyggnad av verksamheten hade kunnat utnyttja hemkonsulenterna för detta. Kostupplysning handlar om sammansättningen av kosten och kostvanorna. Det handlar inte bara om giftigheten i olika livsmedel som hälsovårdsnämnderna sysslar med. Skall hälsovårdsnämnderna få den betydelse Inga-Britt Johansson vill tillägga dem här, måste också deras uppgifter vidgas. Det handlar precis om detta: ett större och bättre sätt att se sammanhangen i den här frågan och inte den småbyråkratiska uppdelningen i olika sektorer som gör att helhetsperspektivet och den hälsopolitiska vikten av konsumentupplysning på kostområdet går förlorad.

Herr talman! Frågan om hur prisinformationen i dagligvaruhandeln skall utformas har under vissa perioder varit föremål för en intensiv debatt. Så var det i slutet av förra året när det blev klart att konsumentverket ställt sig bakom ett enligt min mening ovärdigt aktstycke om konsumenternas betygsättning av hylletiketter och kassakvitton. Aktstycket fick utstå mycket hård kritik från många håll, inte minst från statens prisoch kartellnämnd. En prisinformation kan måhända inte nå alla människor, men den måste utformas så att den når fler och inte färre. Det finns en uppenbar risk att datoriseringen i butikerna och de nya informationssystemen ytterligare kommer att vidga informationsklyftan mellan olika grupper av människor. Det får enligt vår uppfattning inte ske. Syftet med motion 970 är att motverka en sådan utveckling. Redan självbetjäningssystemets införande gav en snedhet i detta avseende. Handeln flyttade över en stor del av sitt arbete till konsumenterna. Detta är kanske inte något problem för de friska, starka och välbärgade. Men alla konsumenter är inte det, och alla orkar inte ta sig igenom prisdjungeln för att handla billigt och rationellt. Skulle prislapparna försvinna, kommer informationsgapet att vidgas ytterligare. De som redan är överlägsna när det gäller tillgång till och kontroll av informationen skulle få ännu större överlägsenhet. De studier som gjorts angående prisinformationens form till konsumenterna har enligt vår uppfattning hittills inte påvisat några fördelar med hyllkantsetiketter jämfört med traditionell prislappsmärkning. De svaga konsumentgruppernas behov av prisinformation har inte heller tillräckligt uppmärksammats. Det vore därför på sin plats att objektivt och vetenskapligt få belyst konsumenternas åsikter om hur prisinformationen skall utformas vid införandet av datakassor. Sedan 1979 har en grupp bestående av representanter för dagligvaruhandel, SPK och konsumentverket diskuterat prisinformation i samband med datoriserade utgångskassor. I december 1984 resulterade dessa överläggningar i ett ställningstagande i konsumentverkets styrelse som innebar att man hävdade att den individuella prismärkningen skall behållas tills en för konsumenterna tillfredsställande prisinformation och kontroll säkerställs. För att uppnå detta krävs, menar vi, ytterligare undersökningar och utvecklingsarbete av mera djupgående natur än vad som hittills skett. Det är utmärkt att utskottet i sina skrivningar slår fast att detta med prisinformationen är en mycket viktig fråga och att man i så hög grad accepterar de grundläggande synpunkter som tagits upp i motionen. Särskilt intressant är den del av utskottets skrivning som gäller en eventuell lagstiftning på området.

Herr talman! Jag konstaterar därmed med viss tillfredsställelse att denna fråga genom motionen förts ytterligare ett steg framåt mot en lösning.

Herr talman! Även jag vill hålla tacktal, eller rättare sagt gratulationstal, till utskottet som har kommit fram till att det verkligen är viktigt att minska försöksdjurens antal och plågor, i det här fallet genom att ge konsumenterna möjlighet att undvika kosmetika som tagits fram med hjälp av djurtest. Detta är ett mycket bra steg på vägen. Om man inte vill köpa en vara som tagits fram med hjälp av hjälplösa djurs plågor, skall man kunna undvika det. Lagutskottet har här tagit intryck av den folkrörelse som faktiskt finns i landet i dag, en folkrörelse som anser att människans eget värde kräver att hon inte missbrukar djur. Det är en stor glädje för mig som i 15 år i riksdagen verkat för djurens och särskilt för försöksdjurens sak att få hälsa detta betänkande av lagutskottet välkommet och yrka bifall till utskottets hemställan. Vi har under de senaste tio åren sett hur beslutsamma folkrörelser tillsammans med en hel del intresserade forskare har fått fram fler och fler alternativa metoder som inte plågar djur och kunnat förmå både industrier och vetenskapliga laboratorier att använda dem. I Sverige har vi fått bort tuberkulintest på marsvin och poliovaccin genom apor. De ohyggliga ögontesterna på kaniner, som dessutom ger ytterligt osäkra resultat, håller nu på, som Martin Olsson påpekade, att försvinna från amerikanska kosmetikaföretag. Inget av allt detta skulle ha skett utan starka och välinformerade påtryckningar. Även utan egen ond vilja tenderar djurförsökare att bli beklagligt hemmablinda. Jag ser därför lagutskottets betänkande i denna fråga och utskottets positiva behandling av motioner från tre olika partier som ett tecken på att opinionen i Sverige har blivit mera vaken och otålig. Det är inte bara vi 40 000 medlemmar i Nordiska samfundet mot plågsamma djurförsök som nu vill få något ordentligt gjort. En rad politiker har upptäckt att deras väljare faktiskt kräver av dem att de gör någonting. Herr talman! Jag yrkar därmed bifall till lagutskottets hemställan med undantag för de frågor som tas upp i reservation 1. Folkpartiet är inte representerat i det här utskottet, men denna reservation innehåller besparingskrav som ligger mycket nära våra. Jag yrkar därför bifall till den och i övrigt med glädje till hemställan i lagutskottets betänkande.

Herr talman! Proposition 1984 85:32 har propositionen behandlats, och det finns fogade en del reservationer till betänkandet som jag avser att beröra. Först vill jag emellertid peka på ett fel på betänkandets första sida som undgått mig och även utskottets övriga ledamöter vid justeringen. I betänkandet står nämligen: ”Det föreslås att prisstödet fr.o.m. den 1 januari 1986 skall lämnas endast till fiskeföretag som levererar till samorganiserade förstahandsmottagare.” I propositionen står under avsnitt 2.4.6: ”Eftersom en viss övergångstid är nödvändig bör denna ändring för prisstödet gälla tidigast fr.o.m. den 1 januari 1986.” Det står alltså inte från den 1 januari utan tidigast från den 1 januari, och det är litet skillnad. Propositionen har varit föremål för ett stort intresse, inte endast från yrkesfiskets sida utan även från dem som roar sig med fiske på fritiden och sådana som har fiske som ett extraarbete vid sidan av ordinarie heltidssysselsättning. Många motioner har väckts i anledning av propositionen, och ganska många motioner från allmänna motionstiden har behandlats. Många av motionerna är intressanta, och jag antar att en del kan drivas vidare på hemmaplan. Jag tänker då på motioner där man säger att man vill utveckla fisket och beredningsindustrin på t.ex. Gotland, som med sitt strategiska läge mitt i den fiskrika Östersjön rimligtvis borde ha en framtid som fiskelän med sin närhet till rika fiskevatten med sill, strömming, lax och torsk. Till betänkandet finns fogade ett antal reservationer, och jag vill säga några ord om vissa av dem. Jag vill börja med reservation 2, som handlar om begränsning av yrkesmässiga redskap. Det är en centerreservation, men jag kan inte neka till att jag har sympatier för den. Man säger i reservationen att yrkesmässiga redskap skall förbehållas yrkesfiskare. I motionen gör man klart vad som menas med yrkesmässiga redskap. Centerpartisterna säger där att endast licensierade fiskare skall ha rätt att fiska med trål, snörpvad, snurrevad, landvad, nät med större höjd än 2 meter samt laxlinor och laxdrivlinor. Det är exakt samma förslag som lades fram i 1973 års utredning, men som aldrig kom så långt som till riksdagens bord. I propositionen föreslås nu att trål skall få användas endast av yrkesfiskare. Rätten att använda trål knyts inte till yrkesfiskarlicensen, men jag förutsätter att detta är vad som menas när jordbruksministern säger att ”fiske med trål i fortsättningen skall vara förbehållet yrkesfiskare eller annan för vars försörjning fisket är av väsentlig betydelse”. Det är av största vikt att klara linjer dras när det gäller vem som skall ha rätt att fiska med trål. Om det inte är avsikten att yrkesfiskarlicensen skall vara avgörande, bör någon annan form av tillstånd vara nödvändig. Framför allt måste entydiga regler gälla, så att rättvisa skipas. Reservation 3 rör licenserna. I propositionen föreslås att den s.k. laglicensen avskaffas. Det är bra och förenklar systemet med yrkesfiskarlicenser. Däremot är förslaget att skeppslicenserna skall knytas till skepparen dåligt genomtänkt. I propositionen säger jordbruksministern: ”En sådan licens skulle kunna utfärdas för skepparen som då skall uppfylla kravet att vara yrkesfiskare eller ha fisket som en väsentlig del av sin försörjning.” Vad händer om skepparen är sjuk när båten skall avgå kl. 5 på måndag morgon? Då gäller det tydligen att få en licens utfärdad för någon som uppfyller kraven. Det är kanske inte i och för sig så svårt, om man bara kan hitta någon på fiskeristyrelsen som har dygnet-runt-service. Eller skall alla som har behörighet att föra fiskefartyg söka licens på ett antal fartyg som det kan tänkas att de någon gång behöver vikariera på? Är det inte fel att ändra på något som fungerar bra och därigenom skapa problem? Utredningen har inte heller föreslagit att skeppslicensen skall knytas till skepparen. Däremot har den föreslagit ett borttagande av laglicensen, vilket jag betecknar som välmotiverat. Jag yrkar bifall till reservation nr 3. Laxfisket har fått ganska stort utrymme i propositionen och har föranlett reservationer. Det råder ingen oenighet om att de naturreproducerande laxstammarna skall skyddas, men det får inte hårdare än vad som nu sker gå ut över det svenska yrkesfisket. Låt mig erinra om att havsfisket redan i dag är föremål för stora begränsningar. 15 juni-14 september råder det fiskeförbud utanför 4 sjömil från kusten, och antalet redskap är begränsat. Även det yrkesmässiga fisket vid kust och älv har nyligen begränsats genom förbudstider. Att ytterligare begränsa det svenska yrkesfisket hjälper inte laxstammarna, då andra länder runt Östersjön utökar sitt fiske. Polen t.ex. ligger inne med redskapsbeställningar på Bornholm till miljonbelopp, och Finland redovisade förra året 504 registrerade fiskebåtar, varav 264 var laxfiskebåtar. Ändå sägs i den finska redogörelsen att hälften av de finska fångsterna landades av mindre fiskebåtar, som inte är införda i fiskefartygsregistret. Våra fiskare som bedriver fiske i Östersjön kan berätta att den sovjetiska laxfiskeflottan ökat kraftigt under senare år. Det svenska fisket efter lax är i jämförelse med det sovjetiska ringa. Med hänsyn till att vi har 37 96 av vattenarealen och står för två tredjedelar av laxproduktionen men svarar för endast 20 90 av fångsten är inskränkningar i det svenska laxfisket orimligt. Att man, som en del motionärer föreslår, ensidigt skulle begränsa det svenska yrkesfisket är ännu mer orimligt. Vi anser därför, tillsammans med folkpartiet, i reservation 6 att Sverige skall behålla sitt havsfiske efter lax och att det kan ha en normal utveckling och utnyttjas som den tillgång det är för svensk fiskerinäring. Vi motsätter oss också att pengar tas ur fiskets prisregleringskassa för s.k. fördröjd utsättning av lax. Jordbruksministern visar bristande respekt för ett ingånget avtal när han, i strid med den överenskommelsen som fiskets förhandlingsdelegation träffat med statens jordbruksnämnd, tar pengar från den kassa vars tillgångar är så små att man inte har råd att ge fiskets utövare kompensation, varken för höjda kostnader eller för löneökningar. Men att betala en lekstuga för de lärde har jordbruksministern råd med — och även utskottsmajoriteten. Det är inte till någon nämnvärd gagn för yrkesfisket, då fisket under sommaren är förbjudet utanför 4 sjömil från kusten. Och det är ju då denna lax skall fångas, enligt utredaren och hans experter. Möjligen sammanhänger detta med planerna på att stoppa fisket efter lax utanför 12 sjömil från kusten, såsom utredaren vill. I så fall är svenskt yrkesfiske efter lax till havs utdömt. Det går inte att fiska lax innanför 12 sjömil, där det är färjetrafik, handelstrafik och sommarseglare. Hur skall mant.ex. kunna segla Gotland runt, om laxfiskarna med sina nära 2 landmil långa garnlänkar och revar skall fiska där under sommaren? Laxutredning ens förslag är en olycka utan den förankring i verkligheten som behövs för att man skall kunna reglera fisket och skydda de naturreproducerande stammarna. Jag yrkar bifall till reservation nr 6. Reservation 7 rör vattenbruk. Då utrymmet för vattenbruket är begränsat anser vi reservanter att man liksom i Norge bör förbehålla det för den bofasta skärgårdsbefolkningen. Om vattenbruket utvecklas som det gjort i andra länder, kommer en ökning av antalet tillstånd att ske i sådan omfattning att en prioritering måste göras. Även om Sverige inte har samma förutsättningar som t.ex. Norge och Färöarna, som har högre vattentemperaturer, kan vårt havsbruk ändå utvecklas och få betydelse. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 7. Reservation 8 har jag talat om tidigare, i samband med reservation 6. Jag har frågat generaldirektören i statens jordbruksnämnd, Ingvar Lindström, som lett våra förhandlingar, om det fanns någon överenskommelse mellan honom och jordbruksministern om att i avtalet först gå med på att ej använda prisregleringspengarna för att experimentera med s.k. fördröjd utsättning och sedan ta pengarna ändå. Han förnekade detta, och jag har ingen anledning att tvivla på hans ord. Det är alltså jordbruksministern som genom sin makt och med sin majoritet bakom sig tillmötesgått vissa experters experimentlusta på bekostnad av fiskets lönsamhet. Vi inom fisket är mycket besvikna och kommer att diskutera motåtgärder, eftersom ett av villkoren för avtal från vår sida var att vi ej skulle betala dessa experiment. Vi är på väg att förlora tilltron till de överenskommelser jordbruksministern gett statens jordbruksnämnd i uppdrag att genomföra. Man vinner inte människors förtroende genom att sätta sig över ingångna avtal. Jag yrkar bifall även till reservation 8. I övrigt yrkar jag bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Fisket är en viktig del av vår försörjning. I den proposition som vi nu behandlar presenteras förslag som är ägnade att skapa bättre förutsättningar för svenska yrkesfiskare. På de flesta punkter kan vi ställa oss bakom förslagen, men centerpartiet har på några punkter redovisat andra, enligt vår mening bättre lösningar. I en centermotion tas problemet med utfiskning i Östersjön upp. Det gäller främst den s.k. vita zonen öster om Gotland. Man misslyckades under 1970-talet med att få till stånd en uppdelning i fiskezoner, eftersom de anspråk på den s.k. vita zonen som Sverige hade inte godtogs av Sovjetunionen. Inom denna zon pågår nu ett omfattande rovfiske med fiskebåtar från flera länder. Det är framför allt torsken som brandskattas, men laxen råkar också illa ut, till förfång för de svenska yrkesfiskarna. I centermotionen yrkas att en snabbutredning skall verkställas för att undersöka möjligheterna att förhindra att rovfisket fortsätter. Vi anser att utskottets skrivning är alltför lam. Utskottet är inte villigt att nu ta några initiativ. Från centerpartiets sida beklagar vi detta. Vi anser att denna fråga är så viktig att den kräver en så snar lösning som möjligt. I reservation 1 framhåller vi att regeringen bör få i uppdrag att ta initiativ i frågan. För många kustbor och boende kring de större sjöarna är fisket en viktig binäring. Enligt vår mening är det viktigt att deras möjligheter att få den extrainkomst de så väl behöver inte undanröjs. Det är därför betydelsefullt att yrkesmässiga redskap förbehålls de yrkesfiskande. Jag yrkar bifall till reservation 2 och tackar för att Jens Eriksson nu tydligen ställer sig bakom den. Vattenbruk, dvs. uppfödning av fisk, blir en allt vanligare företeelse i våra skärgårdar och också i våra sjöar. Också detta kan vara ett bra, ibland nödvändigt, komplement som gör det möjligt för människor att bo kvar i skärgården. En kombination av jordbruk, fiske och vattenbruk kan skapa bättre förutsättningar för en levande skärgård. Vattenbruket bör alltså enligt vår uppfattning förbehållas den bofasta skärgårdsbefolkningen. Med det anförda yrkar jag bifall även till reservation 7, liksom till reservation 8, i vilken vi yrkar avslag på förslaget om att prisregleringspengar skall få användas till försöksverksamhet beträffande fördröjning av utsättning av lax i havet. Jag yrkar således bifall till reservationerna 1, 2, 7 och 8 samt i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Med anledning av regeringens proposition om vissa frågor på fiskets område har vi från folkpartiets sida väckt motion 1984/85:3026. Jag har utifrån de krav som framförs i vår motion avgivit några reservationer, vilka jag härmed yrkar bifall till. Yrkesfisket tillhör de näringar som successivt har kommit att omfattas av allt fler regleringar och inskränkningar. Dessa regleringar är i allmänhet motiverade av det faktum att tillgången på fisk inte är obegränsad. Regleringarnas nackdelar visar sig genom att de som utövar yrkesfiske praktiskt taget är helt beroende av politikers och myndigheters beslut för att kunna fullgöra sin yrkesutövning. I propositionen föreslås bl.a. vissa förändringar i fråga om systemet med fiskelicenser. Syftet med licensen är att bestämma vilka fiskare som bör kunna komma i fråga för statligt stöd. I propositionen föreslås att licensen skall utfärdas för skepparen i stället för som för närvarande fartyget. Detta anser vi från folkpartiets sida olämpligt, eftersom fiske då inte kan ske med ett visst fartyg om skepparen av en eller annan anledning är frånvarande. Vi anser därför att licensen bör följa fartyget. Det föreslås vidare i propositionen att prisstödet på fisk skall lämnas endast till de licenserade fiskeföretag som levererar sin fisk till de uppköpare som deltar i en organiserad samordning av distributionen av fisk. Enligt vår uppfattning skulle detta kunna få den effekten att konkurrensen minskar med därav följande konsekvenser i form av minskad effektivitet. Vi vill i detta avseende hänvisa till näringsfrihetsombudsmannens remissvar över betänkandet Bättre yrkesfiske. Även remissvaret från statens prisoch kartellnämnd är kritiskt på denna punkt, och det anförs bl.a. att det finns betydande risk för att konsumenternas tillgång till färsk fisk kan minska. Beträffande laxfisket vill jag framhålla föjande. Som motiv för att iaktta restriktivitet när det gäller att bevilja nya laxfisketillstånd anförs i propositionen att den naturreproducerande laxen är i fara. Detta motsägs inte från fiskeutövarna, men däremot framhålls från dessa att den totala tillgången på lax under senare år — i varje fall när det gäller storsjöfisket — kraftigt har ökat. Laxfisket i Östersjön bedrivs huvudsakligen med båtar från Blekingehamnar, och dessa båtar har under de senaste åren kunnat rapportera om ständigt ökade fångster. Från de blekingska laxfiskarna framförs det därför i stället krav på att få vidareutveckla sin näring. Inte minst är man angelägen om att kunna ge ungdomar arbetstillfällen inom fisket. Samtidigt finns det behov av att kunna göra utbyte av fartyg av annan utrustning. Ett sådant utbyte är oftast motiverat av arbetsmiljöskäl och innebär inte generella kapacitetsökningar. Den restriktivitet som jordbruksministern anbefaller får därför inte bli så total att nuvarande innehavare av yrkesfiskelicenser förhindras att byta sina gamla båtar mot nya. Det måste också vara möjligt att utdela ett antal nya fiskelicenser för att bl.a. på det viset kunna ta till vara det stora intresse som för närvarande finns bland ungdomar. Jag yrkar alltså bifall till reservation 6. Vidare vill jag yrka bifall till reservationerna 7 och 8. Reservanterna har från regeringen skilda meningar beträffande vikten av att medge ökade möjligheter till etablering av vattenbruk resp. prisregleringen på fisk. Vad det gäller det sistnämnda anser vi från folkpartiets sida det vara viktigt att understryka hur angeläget det är att överenskommelser i jordbruksnämnden fullföljs och godkänns av regering och riksdag. Försöken med fördröjd utsättning av lax i havet anser vi från folkpartiet bör finansieras med en särskild prisregleringsavgift på lax. Förslag om detta har vid skilda tillfällen i jordbruksnämnden lagts fram av fiskets företrädare. Från folkpartiets sida menar vi att det är angeläget att överläggningarna i det här avseendet fortsätter och leder till resultat. Laxfiskare i Bottenviken utanför Kalix har hyst farhågor för att dagens riksdagsbeslut skulle kunna innebära att dispensgivningen för utsättning av laxfällor försämras. Om dispens för utsättning gäller från t.ex. den 21 juni skulle dispens kanske inte kunna ges från ett datum en eller annan vecka senare. Detta skulle vara till stort förfång för dessa fiskare. Jag har i det avseendet inte kunnat lämna något nöjaktigt svar, men jag kan passa på tillfället att nu ställa en fråga till majoritetens företrädare här. Kan riksdagsbeslutet i dag innebära en sådan förskjutning när det gäller dispensgivning för utsättning av laxfällor som laxfiskarna har befarat? Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till de reservationer i detta betänkande som mitt namn finns med på.
Herr talman! I flertalet vattendrag med bestånd av naturreproducerande lax är situationen sedan några år så allvarlig att bestånden hotas av utslagning. Om vi vill behålla de naturligt reproducerande laxbestånden måste snabba och radikala åtgärder sättas in. I annat fall kan man inte förhindra den förlust som en utrotning innebär. Detta problem har nyss varit föremål för en utredning, och betänkandet lades fram under förra året. Där föreslogs ett antal åtgärder, vilka syftade till en förstärkning av de naturlekande bestånden. Åtgärderna ansågs få konsekvenser för det samlade laxfisket genom att alla fiskande i ett längre perspektiv kunde dra nytta av dem. Utredaren ansåg att åtgärderna därför var att betrakta som ett ej delbart paket. Tyvärr måste konstateras att utredarens mening att åtgärdsförslagen var att anse som ett helt paket inte har beaktats i propositionen. Väsentliga inslag i utredningsförslaget har utelämnats. Detta gör att jag anser att de i propositionen föreslagna åtgärderna inte kommer att kunna få någon avgörande betydelse i arbetet med att skydda och framför allt återuppbygga bestånden av naturreproducerande lax. Tvärtom kan i värsta fall resultatet bli ett högre fångsttryck, vilket skulle bli helt förödande för naturlaxen. Det är många, från sportfiskare till forskare på det här området, som nu är mycket oroade över vad som kommer att hända med den s.k. naturlaxen. Det har också väckts några motioner som berör utrotningshotet mot de naturligt reproducerande laxbestånden, och de motionerna behandlas i detta betänkande. Jag har i utskottsbehandlingen gett dessa motioner mitt stöd i reservation nr 5, som jag härmed vill yrka bifall till. Jag vill också yrka bifall till reservation nr 9, som gäller frågan om ett bräckvattenslaboratorium i Karlskrona. Vi anser att det är angeläget med en ökad satsning på forskning i och om Östersjöns fiske och vattenbruk. Herr talman! När propositionen om fritt handredskapsfiske lades fram förordades att finansieringen av detta bl.a. skulle ske genom en avräkning med 2,5 milj.kr. från anslaget Bidrag till fiskevård m.m. I den proposition som vi nu behandlar föreslogs sålunda denna avräkning på nämnda anslag. I anledning av detta har det i några motioner uttalats kritik mot nedskärningen av anslaget. Vid utskottsbehandlingen har denna kritik fallit i god jord, och resultatet blev att anslaget nu höjts med 2 milj.kr. utöver det belopp som regeringen föreslagit. Det är många som hälsar detta med tillfredsställelse. Det finns ett stort intresse för fiskevårdande åtgärder ute i landet. Många timmar av frivilligt arbete läggs ner för att skapa rekreation och fiskemöjligheter. Dessa pengar utgör en bra stimulans för detta arbete. Herr talman! Med det anförda vill jag önska alla en angenäm fiskesommar.

Herr talman! När John Andersson talar om ett ej delbart paket vill jag påminna honom om att det i detta paket ingår en internationell begränsning. Det är inte särskilt meningsfullt att begränsa svenskt yrkesfiske såsom föreslås i en motion. Sveriges laxfiske är obetydligt i jämförelse med andra länders laxfiske och i förhållande till vår reproduktion. Detta har jag redovisat i mitt anförande tidigare. Jag vill erinra om att av den TAC på 1 550 ton lax i Östersjön som biologerna har föreslagit när det gäller fiske skall Sverige enligt sin areal, sitt traditionella fiske och sin laxproduktion ha rätt till 795 ton. Vi fiskade i fjol ca 540 ton, så vi har inte särskilt mycket att spara på. Det finns inte någon anledning att ta död på det svenska yrkesfisket när det gäller lax och ge det till andra nationer.
Herr talman! Jag är självfallet medveten om att det erfordras internationella förhandlingar och att de länder som fiskar i det här området måste träffa en överenskommelse. Jens Eriksson har delgett oss av sin kunnighet när vi har behandlat de här frågorna i utskottet, så den saken är vi helt på det klara med. Desperationen börjar emellertid sprida sig bland forskarna och människorna uppe i Norrlandslänen, där dessa älvar finns, när de ser att det naturliga laxbeståndet hotas och att det helt kommer att utrotas. Om Sverige tog ett första steg i den riktning vi föreslår skulle det vara till hjälp vid de förhandlingar som vi hoppas skall komma till stånd internationellt och ge ett tillfredsställande resultat. Om utvecklingen fortsätter på samma sätt som under den senaste tiden är det helt klart att de naturreproducerande laxbestånden i våra Norrlandsälvar kommer att försvinna. Endast ett fåtal laxar kommer i dag upp i älvsystemen. Vi kan diskutera finnfällor och havsfiske hur länge som helst — problemet är att den naturreproducerande laxen håller på att utrotas. Den här frågan framstår i detta perspektiv som betydligt mer allvarlig än frågan om en isolerad begränsning av det svenska fisket i ett inledningsskede för att få till stånd ett resultat vid internationella förhandlingar. Det är så man ser på problemet.
Herr talman! Jag tror att det är ganska ljusblått att tänka sig att vi genom att helt enkelt totalförbjuda svenskt laxfiske skulle kunna påverka de andra länderna. Man får inte dem att göra någonting genom goda exempel. Det finns alldeles för mycket annat som står på spel. Jag är enig med John Andersson om att vi måste se om de naturreproducerande laxstammarna, och jag tror att vi har möjlighet att rädda dem, om vi är beredda att ta kostnaderna för detta. Men vi klarar det inte genom att ensidigt hos oss stoppa havsfisket.
Herr talman! Om det är ljusblått eller inte må vara osagt, men situationen är sådan att om man skall kunna rädda laxbeståndet måste man vidta åtgärder och inte bara vänta på att det skall hända någonting. Vi måste vara medvetna om att det kanske svider litet i det egna skinnet, om vi skall kunna rädda laxbeståndet. Vad det gäller är om vi verkligen vill göra detta. Sedan kan vi prata hur mycket som helst och vara eniga om det angelägna i att ha kvar laxstammarna. Vad som fordras är snabba och radikala åtgärder, som forskarna har framhållit.

Herr talman! I detta betänkande har utskottet behandlat propositionen 143 om vissa fiskefrågor. Som framgår av betänkandet ställer sig utskottet bakom regeringsförslaget utom på en punkt, som gäller bidrag till fiskevård. Utskottet föreslår att detta bidrag räknas upp med 2 milj.kr. utöver vad regeringen föreslagit. När det gäller motiven för denna uppräkning kan jag bara instämma i vad John Andersson sagt på denna punkt. Eftersom fisket är ett viktigt led i vår livsmedelsförsörjning och även ger betydelsefull sysselsättning, i synnerhet i sysselsättningssvaga områden för t.ex. öbor och boende i glesbebyggda kustområden, är det angeläget att fiskepolitiken utformas så att denna näring kan utvecklas. Vi har i vårt land stor tillgång på fiskevatten — såväl havsvatten som insjöar och älvar. Vi kan nära nog betrakta oss som unika när det gäller tillgång på fiskevatten. Det är inte bara en tillgång för yrkesfisket utan bidrar också till vidgade fritidsaktiviteter och en utökad turism. En utveckling av fiskodlingarna kan också komma att innebära ökad sysselsättning och en ganska omfattande export. Men för att fisket skall kunna utvecklas i den takt som vi har behov av måste vi vårda vårt fiske men också vidtaga vissa restriktioner och skydda reproduktionsområden för utfiskning. Problem finns också när det gäller de internationella fiskevattnen och olika strandstaters fiskezoner. Detta är ett besvär för vårt svenska fiske, eftersom vi inte ännu lyckats lösa problemet med de s.k. vita zonerna i Östersjön, som för närvarande betraktas som internationellt fiskevatten. Under överläggningar med berörda länder beträffande Östersjön har Sverige under en följd av år verkat för att begränsa fisket av såväl torsk som lax. Man har inte lyckats nå den överenskommelse som vi anser vara behövlig, men frågan är föremål för uppmärksamhet från regeringens sida. Frågan är som vi vet känslig, och därför anser utskottet att något ytterligare påpekande till regeringen inte är påkallat. Jag vill därför yrka avslag på den centerreservation som fogats till utskottets betänkande. I centermotionen 3022 föreslås att yrkesmässiga redskap skall förbehållas yrkesfiskare. Utskottet anser i likhet med vad som sägs i propositionen att en begränsning av fiske som kan vara nödvändig av fiskevårdsskäl bör vara så generell som möjligt. Vidare är det väldigt svårt att göra begränsningar av olika slag i fråga om användningen av yrkesfiskeredskap. Utskottet anser därför, i enlighet med vad som sägs i propositionen, att de begränsningar som görs enbart skall omfatta fiske med trål. Beträffande yrkesfiskelicenserna, som är nödvändiga för att statligt stöd skall erhållas, vill jag säga att utskottet delar jordbruksministerns uppfatt ning att licenssystemet bör förenklas bl.a. för att handläggningstiderna skall kunna förkortas. Det gäller att ha så få typer av licenser som möjligt. Det är därför som vi nu föreslår att nuvarande fartygslicenser byts ut mot licenser utfärdade för skeppare på fartyg. Jag yrkar därför avslag på den moderata reservationen. Vad gäller reglerna om prisstöd för fisk skall sådant stöd i fortsättningen endast ges åt licensierade fiskeföretag, vilka levererar sin fisk till uppköpare som deltar i organiserad och samordnad distribution av fisk. Som framgår av propositionen har man sedan lång tid tillbaka försökt att på olika sätt samordna försäljningen av fisk för att få en enklare och rationellare hantering. Men det har inte lyckats. Det nu föreslagna systemet för erhållande av prisstödsmedel skall ses som ett led i strävandena att få en bättre försäljningsorganisation och distribution. Jag yrkar därför avslag på reservation nr 4. När det gäller laxfisket yrkar utskottet bifall till regeringens förslag om begränsningar resp. satsningar för att laxfisket skall kunna utvecklas mera positivt än som hittills varit fallet. I vpk-reservationen föreslås ytterligare begränsningar av laxfisket i Östersjön för svenska fiskare. Men sådana anser vi inte nu vara erforderliga, eftersom det svenska laxfisket i Östersjön endast utgör en liten del av det totala laxfisket. Frågan om begränsningar av fisket och skydd mot överfiske av lax måste, för att resultat skall erhållas, lösas på internationell basis. Därför hoppas jag att de överläggningar i denna fråga som har inletts skall leda till en positiv lösning. Jag yrkar avslag på reservation nr 5. När det sedan gäller begränsningar av fisket utanför älvmynningar har man redan i dag möjlighet att åstadkomma sådana. Fiskeristyrelsens förslag till åtgärder kan nämligen resultera i beslut av länsstyrelsen. Jag yrkar avslag även på reservation nr 6. Utskottet anser att de restriktioner som föreslås i propositionen beträffande laxfisket i Östersjön under rådande förhållanden är väl avvägda, även vad gäller finansieringen av de påbörjade försöken med s.k. fördröjd utsättning av laxyngel. En ökning av laxbeståndet i Östersjön borde på sikt också innebära förbättrade fångster för yrkesfiskarna. Det kan i detta sammanhang inte anses orimligt att kostnaden för den försöksverksamhet som nu pågår täcks med regleringsmedel inom fisket. I reservation nr 7 lägger man fram förslag rörande tillstånd för vattenbruk. Det är väli första hand fiskodling som avses. Vi anser inte att sådana tillstånd skall vara förbehållna en viss grupp människor, beroende på boendet. Men eftersom vattenbruket är på frammarsch här i landet kan det vara lämpligt att skärgårdsboende utnyttjar möjligheten att komplettera sin sysselsättning med exempelvis fiskodling. Vi brukar dock inte medverka till förtur åt en viss grupp människor när det gäller att starta någon form av verksamhet. Vi stöder således inte förslaget i reservation nr 7. Vad beträffar reservation nr 8 om prisreglering på fisk anser vi inte att regeringen på något sätt skulle undergräva respekten för ingångna avtal genom att från regleringsmedel anslå pengar för visst ändamål som kan vara angeläget för näringen som helhet. Avtal är ju upprättat, och ett förslag som bygger på en överenskommelse mellan jordbruksnäringen och fiskenäringen är dock endast ett förslag. Frågan skall ju slutligen avgöras av riksdagen. Riksdagen måste således ta ett ansvar i det avseendet. Det förslag som regeringen har lagt fram finner vi under nuvarande förhållanden vara rimligt. Därför yrkar jag bifall till detsamma. Herr talman! Inte heller instämmer utskottet i det förslag som återfinns i reservation nr 9. Man föreslår där att ett nytt havsfiskelaboratorium, inriktat på forskning i och om Östersjöns fiske och vattenbruk, förläggs till Karlskrona. Forskningsresurser för havsforskningen är inte av den omfattningen att någon uppdelning bör ske. En sådan uppdelning skulle förmodligen innebära en försämrad samordning av de resurser som vi i dag har. Eftersom en flyttning av hela havsfiskelaboratoriet inte är aktuell anser utskottet att förslaget i vpk-reservationen inte heller bör vara aktuellt. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till hemställan i nu föreliggande betänkande på samtliga punkter.

Herr talman! Beträffande folkpartiets reservation 4 om samordning av distribution och marknadsföring kan jag hålla med Håkan Strömberg om att det har varit problematiskt att få till stånd gemensamma satsningar inom fiskerinäringen i vårt land. Vi anser ändå att en samordning skall vara sådan att den av fiskaren uppskattas så högt att han kan gå in i ett kooperativ utan att behöva pressas av de ekonomiska styrmedel som anges i regeringsförslaget. När det gäller det höjda anslaget på 2 milj.kr., som åtminstone jag med viss tvekan gick med på, skall vi komma ihåg att just denna höjning har ett samband med beslutet om det s.k. fria handredskapsfisket. När detta beslut skall fullföljas kommer det, såvitt jag förstår, att kosta en del extra pengar, av de resurser som tidigare har gått till fiskevård. För att kompensera det bortfall av resurser som det fria handredskapsfisket åsamkar staten har detta anslag på 2 milj.kr. införts.
Herr talman! Licenssystemet för yrkesfiske bör förenklas, säger Håkan Strömberg. Ja, det är förenklat i så måtto att laglicenserna tas bort, och jag har tidigare sagt att jag anser att det är riktigt. Men när licensen knyts till skepparen i stället för till fartyget förenklas inte systemet. Att flytta ansvaret och beslutanderätten från en licensdelegation, som bestod av en ledamot från fiskeristyrelsen, en från statens jordbruksnämnd och en från fiskets organisationer, som tog gemensamt ansvar för licenserna, innebär inte heller någon förenkling. På jordbruksdepartementet kommer man säkert att märka detta när det kommer överklaganden från fiskare som inte riktigt vet hur de skall göra. Jag undrar om alla vi som är fiskeskeppare av första eller andra klass skall börja söka licenser, så att vi kan gå ombord på någon båt med skeppare utan behörighet. Om skepparen inte har licens, får han inte pristillägg och kommer inte i åtnjutande av de förmåner som staten ger yrkesfisket. Håkan Strömberg anser det också vara rimligt att bekosta ”delayed release”-metoden med fiskprisregleringens pengar. Vi anser inte att det är rimligt. Ett av de tre villkor som vi ställde för att gå med på ett avtal var att pengar inte skulle gå till ”delayed release”-metoden. Det är en angelägenhet i andra hand för yrkesfisket och bör bekostas av dem som i högre grad än yrkesfiskarna kan utnyttja det laxfiske som baseras på denna metod. Det är en gemensam angelägenhet att förbättra laxstammarna, inte någonting som rör enbart fisket.